Fru talman! Herr bostadsministern upprepar i dag återigen att utskottet och riksdagen har givit regeringen i uppdrag att behandla ansökningarna om hyresförlustlån och om eftergift av hyresförlustlån. Så berättar statsrådet för kammaren att i det här utskottet sitter herr Wennerfors. Detta borde han väl känna till — varför håller han på och frågar om detta? Men, herr bostadsminister, riksdagen angav grunderna, inte principerna för hur ansökningarna från de olika företagen skall behandlas. Det är om principerna jag frågar. Det är detta bostadsministern skulle kunna lämna ett besked om. Nu skulle självfallet bostadsministern kunna fråga: Vad har herr Wennerfors för recept? Det har han inte gjort, men jag kan ändå passa på att säga det. För det första tycker jag att den här frågan borde ha behandlats snabbt. Så snabbt som möjligt borde dessa principer ha kommit ut. Företagen och kommunerna kräver nämligen besked för att kunna planera för morgondagen. Jag förstår också att hyresgästerna vill ha besked, likaså skattebetalarna. För det andra kan jag ha förståelse för dem som menar att dessa företag egentligen borde försättas i konkurs. Det vore konsekvent att även på detta område ett illa skött företag försattes i konkurs. Men den utvägen är kanske inte realistisk. Man kan väl inte i dessa bostadsföretag, hoppas jag, med öppna ögon ha iakttagit vart bostadsbyggandet var på väg. Det är naturligtvis inte ”med vett och vilja” som det har gått på det här sättet. För det tredje vill jag ha sagt att om vi nu skall hjälpa företagen med dessa förluster, så måste principen vara att företagen behandlas lika och att det blir en rimlig fördelning av kostnader för eftergifterna mellan kommun och stat.

förde: Ang. lokaliseringen Fru talman! Herr Ahlmark har frågat mig av industri till 3. om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att öka sysselsättningen i norra Bohuslän. Som herr Ahlmark framhåller är det etableringsintresse som riktar sig mot Västkusten stort. Redan den korta period som har förflutit sedan regeringen lade fram propositionen angående hushållning med mark och vatten visar att de förslag som där lämnades i syfte att slå vakt om miljön på Västkusten var både förutseende och riktiga. Beträffande herr Ahlmarks fråga angående det aktuella läget vad gäller önskemål om lokalisering av industri till Västkusten begränsar jag mig till de lokaliseringsärenden som regeringen har att ta ställning till enligt 136 a 8 byggnadslagen. Jag finner inte anledning att här ta upp tid med att räkna upp dessa ärenden. Departementet gör regelbundet sammanställningar av ärendena som herr Ahlmark och andra intresserade gärna får ta del av. Jag har, fru talman, lämnat herr Ahlmark en aktuell sådan sammanställning. I korthet kan jag nämna att 26 ärenden för närvarande bereds. Av dessa avser 17 Västkusten. Som herr Ahlmark erinrar om i sin interpellation uttalades i samband med behandlingen av propositionen angående hushållning med mark och vatten att lokalisering av miljöstörande anläggningar till Västkusten skall tillåtas bara om starka samhällsekonomiska skäl eller miljövårdsskäl talar för en sådan lokalisering. Riksdagen lade också fast mera preciserade geografiska riktlinjer för hushållningen med mark och vatten. För Västkusten innebär dessa att kuststräckan från Brofjorden till norska gränsen helt bör undantas från lokalisering av s.k. miljöstörande industri. Vid Västkusten i övrigt bör etablering av miljöstörande industri inte tillåtas annat än i anslutning till områden där sådan industri redan förekommer. Mark för ifrågavarande typer av industri bör reserveras i anslutning till Lysekil, Stenungsund och Värö. Beträffande befintliga industrier anförs vidare att inga speciella restriktioner bör föreligga mot utbyggnad utanför Göteborgsområdet, så länge expansionen inte kan väntas medföra allvarliga störningar i särskilt värdefulla naturområden och verksamheten i övrigt uppfyller de krav på rening som kan komma att ställas av behöriga myndigheter. Med anledning av att departementschefen i propositionen anförde att någon ökning av mängden förorenade utsläpp inte bör tillåtas i Stenungsund uttalade riksdagen att man utgick från att detta inte avsågs 125 innebära avsteg från tillåtlighetsreglerna i miljöskyddslagen. Riksdagen gjorde också ett tilläggsuttalande av den innebörden av vissa djuphamnsmöjligheter norr om Strömstad kan tillvaratas men att detta inte får innebära lokalisering av miljöstörande industri. De geografiska riktlinjerna ger sålunda klara svar på frågorna var miljöstörande industri kan lokaliseras och byggas ut på Västkusten och var nyetablering av sådan industri inte får ske. De avvägningsfrågor man ställs inför när det gäller lokalisering av miljöstörande industri, som i och för sig är möjlig enligt riktlinjerna, rör främst om en viss etablering efter en sammanvägd bedömning av olika aspekter skall få ske på Västkusten över huvud taget och hur omfattande industrietableringarna får bli på en viss ort. Sådana samlade bedömningar kan bara ske med utgångspunkt i de förutsättningar som gäller i samband med varje faktiskt projekt. För lokaliseringsfrågor som aktualiseras utanför de områden där lokalisering av miljöstörande industri får tillåtas är den avgörande frågan vad som menas med miljöstörande industri. En entydig definition härav är inte möjlig. Huruvida en viss industrietablering är miljöstörande eller inte måste bedömas med hänsyn inte bara till den ifrågavarande industrins egenskaper utan också mot bakgrund av egenskaperna hos miljön i det tilltänkta etableringsområdet. En viss typ av industri kan normalt betraktas som fri från miljöstörande effekter men på grund av den önskade lokaliseringsplatsens egenskaper medföra betydande miljöstörningar där. Råder tveksamhet huruvida en etablering är förenlig med riktlinjerna för markanvändningen är detta enligt min mening tillräckligt motiv för att frågan prövas enligt 136 a § byggnadslagen. Vid denna prövning ges sakkunniga myndigheter, bl.a. planverket, naturvårdsverket och koncessionsnämnden för miljöskydd, regelmässigt möjlighet att utifrån sina utgångspunkter bedöma huruvida etableringen är tillåtlig med hänsyn till riktlinjerna. Självfallet fäster regeringen vid sitt ställningstagande i tillåtlighetsfrågan stor vikt vid dessa myndigheters tolkning av de av riksdagen fastlagda riktlinjerna för markanvändningen. Ger myndigheternas bedömningar otvetydigt besked om att en viss etablering står i strid med riktlinjerna kan man utgå från att regeringen inte tillåter den. Naturligtvis kan den situationen uppkomma att myndigheternas bedömningar inte ger klart besked om en viss etablering överensstämmer med riktlinjerna. Hur tillåtlighetsfrågan skulle bedömas i sådant fall är naturligtvis omöjligt att ge ett generellt svar på. Jag vill i det här sammanhanget erinra om att dåvarande chefen för civildepartementet i propositionen angående hushållning med mark och vatten framhöll att väsentliga avsteg från riktlinjerna inte bör kunna göras utan riksdagens hörande. Byggnadslagens 136 a § infördes med bl.a. den motiveringen att möjlighet skulle ges att i det enskilda fallet ta ställning till lämplig lokalisering av en viss anläggning med hänsyn till alla de synpunkter som måste beaktas. Jag vill inte påstå att vare sig regeringen eller de myndigheter och organisationer som normalt får yttra sig i de lokaliseringsfrågor som Nr 131 prövas enligt denna paragraf besitter de fullständiga informationer och Fredagen den har tillgång till de perfekta instrument som skulle behövas för att i dessa 29 november 1974 mycket svåra avvägningsfrågor komma fram till odiskutabla ställnings= I taganden när det gäller vilken plats som är mest lämplig för en viss Ang. lokaliseringen industrietablering. Men beslutet måste fattas, och jag är helt övertygad = av industri till om att tillkomsten av den nya handläggningsordningen enligt 136a§ = Västkusten byggnadslagen innebär väsentligt förbättrade förutsättningar att göra allsidiga och övergripande bedömningar av de besvärligaste lokaliseringsfrågorna. Vad slutligen gäller herr Ahlmarks fråga om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att öka sysselsättningen i norra Bohuslän vill jag erinra om att så gott som hela norra Bohuslän ingår i det regionalpolitiska stödområdet. I området har fram till september i år 18 företag erhållit lokaliseringsstöd på tillsammans 3,8 miljoner kronor i bidrag och ca 30 miljoner kronor i lån. Därutöver har regeringen beviljat 10 miljoner kronor i form av utbildningsstöd.

Fru talman! Den fysiska riksplaneringen har som mål att skydda framför allt ett antal omistliga kuststräckor i Sverige. Det gäller att förhindra en planlös exploatering av några av våra vackraste och mest ovärderliga naturområden. Om miljöfarlig industri fick lägga sig var den ville på t.ex. Bohuskusten skulle det snart inte finnas några orörda kustavsnitt i det länet. Så eftertraktade är Västkustens läge, hamnmöjligheter, vattenresurser och mycket annat. När riksplaneringen kom för två år sedan — vilket i och för sig var ett par år för sent — var industritrycket på Västkusten mycket stort. Det gällde oljeraffinaderier, crackers, petrokemisk industri, kondenskraftverk, stålverk, kärnkraftverk, aluminiumverk, massafabriker och annat. Med riksplaneringen fick vi redskap att påverka lokaliseringen, så att miljöstörande industri koncentreras till de områden som redan har öppnats för miljöstörande industri. Resten av kusten skall skyddas från t.ex. petrokemiska anläggningar. Jag tackar bostadsministern för svaret på min interpellation och för den sammanställning av aktuella ansökningar som jag fått av statsrådet. Jag vill läsa det svaret så att statsrådet Carlsson har för avsikt att tveklöst fullfölja riksdagens intentioner och beslut om riksplaneringen, och att bostadsministern inte kommer att tillåta miljöstörande industri på Bohuskusten utanför de områden som redan har sådana företag. Sträckan från Brofjorden upp till norska gränsen kommer följaktligen att skyddas från den typen av anläggningar. Därmed är ett huvudsyfte med interpellationen uppnått. Det finns i dag så pass många ansökningar eller planer eller förberedande diskussioner om lokalisering av miljöstörande industri till Västkusten att det är viktigt att statsmakterna gör klart att riksplaneringen kommer att full 127 följas och lagarna kommer att användas i det syftet. Det betyder naturligtvis inte att man i varje särskilt fall entydigt och snabbt kan avgöra vad som är miljöfarlig industri. Jag håller med bostadsministern om att det ibland kan uppstå tveksamhet om den saken. Jag antar att han här syftar främst på de oljeborrningsplattformar som skall byggas i Kålvik norr om Strömstad. Från flera håll har man sagt att sådana anläggningar är oförenliga med riksplaneringen. Andra menar att om de koncentreras till Kålvik, och om en del andra villkor är uppfyllda, kan de tillåtas. Jag är helt på det klara med att i just ett sådant fall kan det bli komplicerade bedömningar, där sysselsättningsläget i norra Bohuslän också vägs in. Men jag uppfattar inte det avsnittet i bostadsministerns svar i dag som någon reträtt från riksplaneringen. Råder det tveksamhet om huruvida en etablering är förenlig med riktlinjerna för markanvändningen skall t.ex. planverket, naturvårdsverket och koncessionsnämnden för miljöskydd höras. Och det är bra att statsrådet Carlsson nu slår fast det i och för sig självklara att regeringen fäster ”stor vikt vid dessa myndigheters tolkning av de av riksdagen fastlagda riktlinjerna för markanvändningen”. Det är bara ett par förtydliganden som jag vore tacksam om bostadsministern ville göra. Det första gäller hans påminnelse om att ”väsentliga avsteg från riktlinjerna” — i riksplaneringen — ”inte bör kunna göras utan riksdagens hörande”. Är detta enbart en redovisning av riksplanebeslutet är jag helt nöjd. Men är det en antydan om att man i praktiken kommer att kompromissa om principerna för riksplanen längre fram, och då gå till riksdagen, blir jag något orolig. Finns det några fall i dag där regeringen kan tänka sig att lägga miljöfarlig industri i de kustområden som enligt riksplaneringen skall skyddas? Min andra fråga gäller den långa mening som bl.a. säger att varken regering eller myndigheter ”har tillgång till de perfekta instrument som skulle behövas för att i dessa mycket svåra avvägningsfrågor komma fram till odiskutabla ställningstaganden när det gäller vilken plats som är mest lämplig för en viss industrietablering”. Det är naturligtvis i och för sig sant, och det har jag redan betonat. Men det bör väl tilläggas att syftet med riksplaneringen är att styra bort från Västkusten den industri som har skadliga miljöeffekter. Också om man saknar ”perfekta instrument” hoppas jag att bostadsministern håller med mig om att det aldrig kan användas som ursäkt för att öppna nya områden på Bohuskusten för t.ex. oljeindustri av olika slag. Då är det naturligtvis viktigt att se till att riksplaneringens värderingar bärs upp av en bred folkopinion. Det är säkert fallet om man ser på landet som helhet. Det skulle bli starka protester runt om i Sverige om man t.ex. lade ännu ett oljecentrum någonstans norr om Brofjorden. Men det räcker inte. Också de människor som ständigt bor vid den här kusten måste uppleva riksplaneringen som nödvändig. Jag har ofta varit i norra delen av Bohuslän. Många har då sagt till mig: vi här i Bohuslän har väldiga naturresurser i form av vår kust, våra hamnmöj — Nr 131 ligheter, vårt läge nära de stora exportmarknaderna. Men vi får inte nyttja Fredagen den våra naturresurser i motsats till andra delar av landet som använder sina. 29 november 1974 Vi utarmas på industri därför att andra har bestämt att den industri I vi kan få inte kan ligga här. Ang. lokaliseringen Sådana invändningar hör man inte sällan. De kommer från människor = av industri till som i och för sig älskar Bohuskusten kanske mer än alla andra, och = Västkusten vill skydda den. Men de ser också hur ungdomarna tvingas fly norra Bohuslän, hur stor arbetslösheten och undersysselsättningen där är främst för kvinnorna, hur bekymmersam ålderspyramiden ser ut i t.ex. Tanums kommun, hur svårt man har att få annan industri till orten. Och de blir bittra av att finna att den industri som tillåts, den vill inte komma, och den industri som vill komma, den tillåts inte. Det finns bara en utväg ur det här dilemmat. Det är att statsmakterna satsar mycket mer för att stimulera miljövänlig industri just till norra Bohuslän. De ungdomar som växer upp där måste få en chans att stanna kvar. Kommunerna där — Strömstad, Tanum, Munkedal och Sotenäs — måste få en möjlighet att planera, inte bara för ett ständigt växande antal pensionärer utan också för nya jobb som kan ge utkomst för unga och medelålders människor. Bara med sådana satsningar kan man skapa tillräcklig förståelse bland bohuslänningarna själva för riksplaneringen och ge rättvisa åt dem på Västkusten som i dag har det så bekymmersamt. Bostadsministern redovisar de lån och bidrag som getts till de kommuner som ingår i yttre stödområdet. Det är viktiga inslag i regionalpolitiken. Men det är uppenbart att de är otillräckliga. För det första är det så att merparten av de här pengarna har gått till Munkedal och Strömstad, medan Tanums kommun fått det alltmera besvärligt. För det andra ingår Sotenäs kommun över huvud taget inte i stödområdet även om det finns stårka skäl för att den borde göra det. För det tredje är det tydligt att man trots de här bidragen inte lyckats övertyga tillräckligt av t.ex. småindustri på verkstadssektorn att placera sig i norra Bohuslän. Därför är det en angelägen uppgift för regeringen och partierna att söka stimulera industrier att lokalisera sig eller bygga ut i norra Bohuslän. Därför arrangerar folkpartiet i Bohuslän den 16 december en näringspolitisk dag i främst Tanum, där man drar samman kommunalpolitiker, landstingsmän, myndigheter och företrädare för flera företag för att gå igenom etableringsmöjligheterna där. Då gäller det också att se problemen i den delen av länet som en helhet. I dag har folkpartiet i Bohuslän protesterat mot SJ:s behandling av Bohusbanan, järnvägen mellan Uddevalla och Strömstad. Man lägger snart ned bemanningen på stationerna Rabbalshede och Hällevadsholm, och rykten säger att detsamma snart skall hända med Tanums station. En del tror att SJ på sikt tänker sig att helt lägga ned Bohusbanan för persontrafik. Jag hoppas att de ryktena har fel. Om man vill få förståelse för riksplaneringen bland befolkningen på Västkusten och om man vill stimulera miljövänliga företag till norra Bohuslän, är det naturligtvis angeläget att 129 ha kvar järnvägen i det området. Det är självfallet kommunikationsministerns förpliktelse att se till att så sker. Men jag hoppas att bostadsministern håller med mig om att kommunikationerna i norra Bohuslän måste ses som viktiga redskap för att ge det området den industri det så väl behöver. Det är ju så att Västkusten av tradition byggt på näringsgrenar som haft stora svårigheter och nu ger allt färre jobb: fiske med industrier, jordbruk, stenhuggeri. Delar av Bohuskusten har fått ersättningsindustri som växer i rekordfart, t.ex. Stenungsund och nu Brofjorden. Men de andra områdena måste få ett ökat stöd av statsmakterna genom de många redskap som en regering förfogar över när det gäller att stimulera företag att lokalisera sig i en viss region. Jag vill därför fråga bostadsministern — inte alls i någon polemisk avsikt, utan enbart som grundval för ett konstruktivt resonemang - om han delar min grundläggande värdering, att statsmakterna genom riksplaneringen också tagit på sig ett moraliskt ansvar att stimulera annan industri till de delar av Bohuslän där miljöfarlig industri inte kan komma i fråga.

Fru talman! Med jämna mellanrum ställs Västkusten, och då särskilt Bohusläns norra del, i rampljuset här i riksdagen. I de flesta fall är det herr Ahlmark som är orolig för Västkusten och dess utveckling. Dagens interpellation av herr Ahlmark till bostadsministern berör liksom hans tidigare frågor industriutvecklingen, som herr Ahlmark misstänker kommer att förvandla Västkusten till något av ett svenskt Ruhrområde. Det finns i den här debatten också en tredje part. Bostadsministern svarar för de åtgärder som vidtas från departementets sida för att fullfölja riksplanens intentioner, medan herr Ahlmark anser att det i vissa fall finns risk för att riksplanens intentioner inte kommer att följas. Den tredje parten är den bofasta befolkningen i Bohuslän. Jag tror mig ha befolkningen där nära nog hundraprocentigt bakom mig i de åsikter jag vill framföra i den här debatten. De har framförts på olika sätt: både av oss när vi antog riksplanen och av kommunerna i deras yttranden över utvecklingen i Bohuslän, där de angivit hur de ser på möjligheterna att fullfölja riksplanens intentioner. Bohuslän är ur många synpunkter ett mycket attraktivt landskap. Jag har full förståelse för alla som under någon sommarmånad vill tillbringa sin semester i Bohuslän, men jag har också förståelse för att Bohuslän, med sin närhet till utlandsmarknaden, från företagssynpunkt sett är åtråvärd. Tillgången på hamnar med djupt vatten samt det milda klimatet, som möjliggör sjötransporter under hela året, är av mycket stor betydelse. Oljan utanför den norska kusten medför att även svenska företag har intresse av att engagera sig vid utvinningen av olja. Det är, som herr Ahlmark påpekat i sin interpellation, fråga om företag som bygger oljeplattformar och borrtorn. Vi har i det här landet sådana företag med tillräcklig kapacitet för att kunna delta i konkurrensen om såväl byggandet Nr 131 av borrtorn som framställandet av komponenter till dessa. Enligt uppgift Fredagen den är det icke någon annan plats i vårt land än utanför Hogdalsnäset i Bo 29 november 1974 huslän där det finns ett så stort vattendjup som erfordras för färdig = ställande av borrtorn. Ang. lokaliseringen Anser herr Ahlmark att vi här i Sverige skall avstå från att tillvarata — av industri till de arbetstillfällen och ekonomiska bindningar som byggandet av olje — Västkusten borrtorn representerar? Skall vi avstå härifrån därför att vi har en riksplan för hushållning med mark och vatten? Låt oss leka med hypotesen att vi utanför den bohuslänska kusten upptäckte oljefyndigheter. Om vi i ett sådant fall avstod från att tillvarata oljan därför att det skulle strida mot riksplanen anser åtminstone jag, att detta skulle vara slöseri i stället för hushållning. Regeringen har lämnat tillstånd för byggande av oljeplattformar i Strömstads kommun. Befolkningen i norra Bohuslän är glad över den uppryckning som kommer att ske i en kommun som har haft befolkningsminskning under många år tillbaka. Vid koncessionsnämndens sammanträde i Strömstad i onsdags medgav representanter för yrkesfisket att även Kosterfjorden, som har ett vattendjup överstigande 200 meter, borde få tas i anspråk för montering av oljeborrningsplattformar. Herr Ahlmark hänvisar bl.a. till Gränges Hedlunds AB:s ansökan om att få tillverka tyngre stålkonstruktioner och sammansätta plattformar vid Sannäs i Tanum. För närvarande är dessa planer inte aktuella. Företaget har långt gående planer på att tillverkningen skall ske i Karlskrona. Helt naturligt mottogs detta meddelande med besvikelse i Tanum. Kommunen är i stort behov av nya arbetstillfällen inte minst för att få behålla den yngre befolkningen i kommunen. Herr Ahlmark har ju understrukit detta, och jag har ingen anledning att på något sätt polemisera mot honom. Folkpartiavdelningen i Tanum kallade, som herr Ahlmark har påpekat, till sammanträde samma dag som meddelandet om Gränges Hedlunds etablering i Karlskrona lämnades. Avdelningen beslutade därvid att tillställa tidningspressen ett uttalande. Inledningen till det uttalandet löd: ”Det är med beklagande som folkpartiet i Tanum konstaterar att Gränges Hedlund ej kommer att etablera sig i Tanums kommun och Sannäs. Den redan nu bekymmersamma arbetssituationen inom kommunen kommer härigenom att ytterligare förvärras.” Det stora möte som skall hållas den 16 december med en rad talare är naturligtvis välkommet. Jag saknar herr Ahlmarks medverkan i detta möte. Jag hoppas att han kommer att vara närvarande — bohuslänningarna har en hel del som de gärna vill tala med herr Ahlmark om. Från de socialdemokratiska partigrupperna i Bohuslän och från de fackliga centralorganisationerna görs ständigt påminnelser om att behovet av att tillföra länet nya arbetstillfällen är stort. Efter den långa rad av företag som enligt herr Ahlmarks interpellation ökar trycket mot Västkusten borde väl i första hand den bofasta befolkningen ha upplevt detta tryck som besvärande. Jag vill ställa några frågor till herr Ahlmark: Vilka 131 företag anser herr Ahlmark bör lokaliseras till Västkusten? Vilka företag —- tveklöst miljövänliga — är beredda att etablera sig i norra Bohuslän? Risken att full sysselsättning i Bohuslän måste leda till att vi förvandlar Västkusten till något av ett svenskt Ruhrområde vill jag bestämt avvisa. Dagligen pågår naturoch landskapsvård i Göteborgs och Bohus län. Länets skogsvårdsstyrelse, som är ansvarig för arbetsinsatserna, redovisar följande: ”Inom länet har under senare år en stor verksamhet ägt rum inom naturoch landskapsvård. Sålunda har ett flertal reservat avsatts, f.n. 45 st, och ytterligare är under bildande. De redan avsatta omfattar en sammanlagd areal av 7 634 ha av vilka skogsvårdsstyrelsen i länet står som förvaltare av 34 st om 6 360 ha och resterande 11 st om 1 274 ha under andra förvaltare. Merparten av reservaten är av social karaktär dvs. avsedda för allmänhetens fritidsoch friluftsaktiviteter. Underhållsoch skötselkostnaderna för dessa reservat belöper sig till cirka 0,5 miljoner kronor/år. Fågeloch sälskyddsområdena omfattar cirka 230 st öar och skär och är fridlysta under viss del av våren och försommaren för att ej störa djurens fortplantning. Jämsides med denna verksamhet utföres landskapsvårdande åtgärder genom medel erhållna från Arbetsmarknadsstyrelsen och utförda som beredskapsarbeten. Dessa arbeten består av siktröjningar, öppnande av vackra landskapsvyer m.m. samt fornvård dvs. friläggande av gravfält och andra historiska minnesmärken samt underhåll av desamma. De kostnader som nedlägges härpå varierar beroende på arbetsmarknadsläget. Under senare år har emellertid denna verksamhet haft en omfattning för vilken kostnaden belöpt sig till cirka 950 000 kronor. Härutöver har genom Länsstyrelsens försorg avsatts stora områden enligt 19 § naturvårdslagen s.k. skydd för landskapsbilden där bl.a. kontroll av byggnation på detta sätt erhålles. Arealuppgifter på dessa områden har dock ej kunnat erhållas. Sammanlagt torde kunna sägas att en stor verksamhet pågår för att skydda Bohusläns natur och tillfredsställa människans behov av tillgång till områden för friluftsliv. En grundförutsättning för att naturen skall kunna utnyttjas på rätt sätt då det gäller fritidsoch friluftssysselsättning är emellertid att man har en levande landsbygd och detta i sin tur förutsätter att utkomstmöjligheter beredes den bofasta befolkningen genom tillräckliga arbetstillfällen. Detta torde endast kunna uppnås genom en viss industrialisering på lämpligt avvägda punkter inom länet.” Låt mig till slut säga följande: Västkusten har värdefulla områden för forskning, rekreation och friluftsliv samt skönhetsvärden, som vi alla är beredda att skydda och bevara. Västkusten har dessutom stora värden i sina djupa hamnar och bergmassiv, sitt milda klimat och sin goda boendemiljö. Allt detta sammantaget medverkar till att intresset från såväl företagare som sommargäster är stort. Min övertygelse är att olika intressen kan samordnas, och med den lagstiftning vi har är detta både möjligt och framför allt nödvändigt för Nr 131

Fru talman! Att jag begärt ordet i det här sammanhanget beror på = Ang. lokaliseringen att det nya positiva har inträffat beträffande lokaliseringen, att den fack — av industri till liga rörelsen nu för första gången är med och diskuterar och planerar — Västkusten framtiden. Det nya med 1970-talet är att vi fått Länsplanering 74. Det är värdefullt att vi är med och planerar framtiden positivt och konstruktivt i stället för att som tidigare vara med och styra utvecklingen enbart genom bromsar, genom att säga nej. Tre riksdagsledamöter från Göteborg och Bohuslän är också ledamöter av länsarbetsnämnden. Det är också ett skäl att jag dristat mig till att begära ordet för att i korthet redogöra dels för vad den fackliga rörelsen anser om lokaliseringen till Västkusten, dels för vad länsarbetsnämnden enhälligt kommit fram till. Länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län har i skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 5 november i år framhållit att den stora osäkerhet som vidlåder diskuterade objekt i O-länet är mycket att beklaga. För 23 större projekt på omkring 10-15 miljarder kronor är inget definitivt beslut fattat, inget av dem är klart för byggstart. Även om några av alla diskuterade objekt omedelbart finge igångsättningstillstånd, skulle sysselsättningen ändå inte komma att påverkas nämnvärt förrän i slutet av 1975 och i början på år 1976. Som sagt, i Länsplanering 74 — alltså en bra sak — har den fackliga rörelsen i O-länet genomgående påtalat brister när det gäller kommunal service, låg sysselsättning, framför allt för kvinnor, och ensidigt näringsliv. Beträffande kvinnorna är situationen densamma i hela länet. Inte minst gäller detta Göteborg och Göteborgsregionen. Göteborg ligger sämst till av samtliga stora städer när det gäller kvinnlig sysselsättning. Vi är allmänt oroade i O-länet, det gäller som sagt inte bara den fackliga rörelsen utan också en enhällig länsarbetsnämnd, över framför allt talet om en överhettning på Västkusten, om att det är ett svenskt Ruhrområde osv. Vi är oroade över att detta kan som vattendroppen urholkar stenen påverka beslutsfattare i avgörande instanser så, att vi även i fortsättningen kommer att vara undersysselsatta. Fru talman! Tillåt mig att beträffande Länsplanering 74 få citera vad man säger i Strömstad om den norra delen av länet beträffande det underlag som länsstyrelsen redovisat rörande utvecklingen fram till 1980-1990. Det framhålls att om man går efter de tabeller som redovisats med den gamla praxisen som basis skulle man komma fram till följande: 4. En positiv men mycket liten nettoflyttningseffekt. Jag vill inskjuta att det låter paradoxalt, men det är riktigt, därför 133 att det äldre beståndet är så avgörande att det trots den positiva nettoinflyttningen blir en krympande totalbefolkning. Detta skulle leda till, säger FCO i remissen, en ”ännu större ojämlikhet mellan människor och regioner”. Så slutar man med följande: ”Efter att studerat tabeller över dagsläget är det med förskräckelse och förvåning som den fackliga rörelsen ser på framtiden.” Det har sagts att man skall se på utvecklingen inom industrin. Men det är väl ändå ett faktum att industrin har haft sin chans i Bohuslän i över 40 år. Intet positivt har hänt förrän regeringen sade sitt ja till raffinaderiet i Brofjorden. Om inte stat och kommun i fortsättningen satsar på regionen, tror vi inte heller på att det fria enskilda näringslivet skall kunna göra det. Får jag slutligen säga beträffande den norra regionen, eftersom den är mest aktuell i det här resonemanget, att i de redovisningar som är gjorda av länsstyrelsen som underlag för Länsplanering 74 framhålls att 1,3 procent av offentlig investering under perioden 1971-1975 avser norra delen av länet. Men befolkningen utgör 2,6 procent, dvs. samhället har varit berett att investera hälften av vad som investeras per invånare i hela länet. Vackra ord, kall verklighet! Men det behövs inte bara nej, utan vi måste också ha kraft att säga ja till nya jobb. I avvaktan på de nya jobben skulle jag vilja vända mig till herr Ahlmark och säga: Puffa gärna på kollegerna i länet, så att vi kan komma överens om att anslå litet mera pengar till investeringar på vägsidan. Jag sade på LO kongressen 1971 att vi inte bara behöver Brofjorden, vi behöver även broar, och det skulle jag kunna sluta med att säga också i dag.
Fru talman! Herr Ahlmark ställde tre kompletterande frågor som jag gärna skall försöka svara på. Den första gällde vad jag avsåg med att eventuellt återkomma till riksdagen i den mån väsentliga avsteg kunde bli aktuella. Det skall tydas positivt så, att i de här mycket svåra och besvärliga frågorna kan det tänkas uppkomma situationer som vi inte har förutsett i den nu gällande lagen och vid det tidigare riksdagsbeslutet. I så fall kommer jag att välja att underställa riksdagen en sådan fråga för att därmed ge den ett inflytande på det här området. Den andra frågan gällde vad jag avsåg med uttrycket ”perfekta instrument”. Jag tror det är en nödvändig gardering på ett område som det här. Vi vet ju att forskningen ger oss nya informationer när det gäller arbetsmiljö men också beträffande yttre miljö, och vi kan inte påstå att vi i dag har all den information som i och för sig skulle vara önskvärd för att fatta de här besluten. Därför kan vi råka i situationer där de bedömningar vi skall göra måste bli otillförlitliga på vissa punkter. Det skall alltså inte uppfattas som någonting annat än en gardering för Nr 131 den besvärliga beslutssituation vi kan komma att råka i då och då. Fredagen den Den tredje frågan gällde om statsmakterna känner ett ansvar för att 29 november 1974 stimulera annan industri till de områden som här kan bli utestängda. IL enligt 136 a §. Svaret är ja, och vi har redan till representanter för Bohuslän = Ang. lokaliseringen sagt att regeringen, särskilt när det gäller Tanums kommun, är intresserad — av industri till av att finna nya projekt. Problemet är naturligtvis, som herr Magnusson = Västkusten i Tanum sade, att det inte är så lätt att hitta dem, men kan vi hjälpas åt att få uppslag, kan jag försäkra att regeringen kommer att vara beredd att satsa ekonomiskt på Tanums kommun.

Fru talman! Jag tackar bostadsministern för de här kompletterande svaren. Jag är glad över att regeringen, om det skulle uppstå någon situation då det är tvivelaktigt om en industrietablering är förenlig med riksplaneringen, i så fall kommer att vända sig till riksdagen. Min fråga gällde i och för sig om det fanns något sådant konkret fall av miljöfarlig industri som herr Carlsson vill förlägga till något kustområde som enligt riksplaneringen skulle vara skyddat. Men jag skall inte fortsätta att fråga om just detta. När det gäller de ”perfekta instrumenten” är det alldeles klart, som bostadsministern säger, att forskningen utvecklas. Jag uppfattar inte det svaret som någon reträtt från principerna och värderingarna för riksplaneringen. Jäg är särskilt glad över det tredje svaret beträffande annan industri i norra Bohuslän och framför allt till Tanum. Om det kommer uppslag är regeringen beredd att vara med och betala, säger bostadsministern. Jag ser det som ett löfte till de människor i norra Bohuslän som har det särskilt besvärligt i dag. Mot herr Magnusson i Tanum känner jag inte alls något behov att polemisera. Det är uppenbart att han hade skrivit sitt anförande i förväg. När han i detta färdigskrivna anförande polemiserade mot mig var det uppenbarligen mot ett annat tal än det som jag höll. Då herr Magnusson i Tanum säger att det finns tre parter — regeringen, herr Ahlmark och den bofasta befolkningen — kan man tycka att detta är en något egendomlig kommentar till mitt anförande, som till två tredjedelar handlade om den bofasta befolkningen i norra Bohuslän. Jag talade ju utförligt om dess rätt att få en icke-miljöfarlig industri som en ersättning för den miljöfarliga industri som inte får förläggas dit. Jag ser inte någon motsättning mellan riksplaneringen och arbetet för mer sysselsättning i norra Bohuslän. Vi skall alltså skydda Bohuskusten från miljöstörande industri: därför är det särskilt viktigt att stimulera icke miljöstörande industri att etablera sig i dessa kommuner. Det är viktigt att hela tiden använda detta dubbelgrepp, jag har alltid gjort det under de år jag diskuterat riksplanering, oljeskydd och liknande frågor. Herr Magnusson i Tanum undrar, väldigt hypotetiskt, vad vi skulle 135 göra om vi upptäckte oljekällor utanför Bohuskusten. Jag har inte ställts inför den frågan tidigare. Men jag föreställer mig att det vore positivt för vår ekonomi och vårt utrikespolitiska oberoende att hitta olja i den svenska delen av Nordsjön. Det är emellertid klart att arbetet för att få fram den eventuella oljan ur havsbottnen måste ske under sådana former att riskerna för oljeutsläpp begränsas så mycket som det över huvud taget är möjligt. Om det är oljekällor som herr Magnusson tror på vore det oerhört spännande att få höra litet mer preciserat om upptäckterna. Vilket företag som kan komma i fråga för etablering i detta område är svårt att säga. En enskild riksdagsledamot har svårt att uppträda som konsult i sådana frågor. Men det är precis detta som näringslivets dag skall handla om den 16 december i Tanum då folkpartiet samlar företrädare för ett antal företag, kommunalpolitiker och myndigheter för att resonera om vilka typer av småindustri, verkstadsindustri, snickeriindustri osv. som kan vara aktuella. Jag vill också påpeka att vi inom folkpartiet har sagt att en differentiering av arbetsgivaravgiften vore ett sätt att stimulera industrin i yttre och inre stödområden. Jag nämnde också att Bohusbanan är utomordentligt viktig för den här delen av länet. Det är väldigt ledsamt att SJ nu lägger ner bemanningen vid stationerna Rabbalshede och Hällevadsholm, och rykten går om att det skall ske även vid Tanums station. Bohusbanan måste vara kvar för persontrafik. Herr Gösta Gustafsson i Göteborg hade alldeles rätt när han pekade på de dystra siffrorna i Länsplanering 1974. Medianinkomsten i Göteborg och Bohus län ligger en bit över riksgenomsnittet för t.ex. kommunerna Partille, Mölndal och Göteborg, men för Tanums kommun ligger den på mellan 60 och 65 procent av rikssiffran. Det är extremt lågt i förhållande till alla andra kommuner i Bohuslän, beroende delvis på det höga antalet pensionärer men också på det dystra sysselsättningsläget. Åldersfördelningen för Strömstads och Tanums kommuner är ungefär som om man vänder upp och ned på befolkningspyramiden för Stenungsunds kommun. Det är en stark snedbalans i förhållande till riket, Göteborg och Bohus län som helhet och andra kommuner i länet. Vissa prognoser för befolkningsutvecklingen år 1965-1990 är också dystra, som herr Gösta Gustafsson i Göteborg nämnde. Det finns ganska många i Tanums kommun som inte tycker att regeringen tagit tillräckligt ansvar för att skaffa ersättningsindustri till kommunen. I en intervju i tidningen Vi för ett tag sedan säger en medlem av kommunstyrelsen: ”I dag har vi bara två lätta industrier på orten. De sysselsätter ca 150 personer. Vi har gjort räkningar som visar att närmare 500 kommuninvånare pendlar till jobb i grannkommunerna. Främst då till Raffbygget i Brofjorden. Vi är piskade att få en basindustri inom en snar framtid, annars sjunker kommunen in i en förlamande overksamhet.” En annan ledande opinionsbildare i denna kommun, Lars Thirsland, medlem av Svenska naturskyddsföreningen säger: ”I själva verket är Nr 131 boven i dramat statsmakterna: De har högmodigt förklarat att här ska Fredagen den vi skydda en genuin bohusnatur, och därefter struntat i kommunen. 29 november 1974 Man har underlåtit att samtidigt garantera dessa bohuskommuner en LL lämplig, ofarlig industri.” Ang. lokaliseringen Jag skulle vilja sluta med att ställa två frågor till bostadsministern. — av industri till Gränges Hedlund AB lokaliserade sig inte till Sannäs i Tanums kommun = Västkusten med sina tyngre stålkonstruktioner för borrplattformar och annat, utan i stället till Blekinge län. Lokaliseringen till Tanums kommun var starkt omstridd, och där stod kommunen mot åtskilliga miljöintressen, även om de var något splittrade. Sannäsfjorden ligger mitt i det kustområde som enligt riksplaneringen framför allt skall skyddas. Alldeles oavsett vad vi hade för uppfattning om Gränges Hedlunds planer så vet vi att oron i Tanums kommun nu är mycket stor. Det leder mig till två frågeställningar. 1. Är bostadsministern beredd att på någon enda punkt precisera nya insatser för lokalisering av icke miljöfarlig industri till Tanums kommun? Finns det i dag några konkreta planer på etableringar som kan lätta de nuvarande svårigheterna? 2. Det finns en industri som man i Tanum absolut inte vill ha i kommunen; det plutoniumverk som AB Atomenergi tidigare velat placera vid Sannäs. Nu är man återigen orolig i Tanum för att en sådan bearbetningsanläggning för plutonium ändå kommer. Jag vet att bostadsministern i maj i år sade att en sådan anläggning är oförenlig med den fysiska riksplaneringen. Kan statsrådet Carlsson också nu slå fast att något plutoniumverk inte kommer att placeras i Tanums kommun?

Fru talman! Det är riktigt som herr Ahlmark säger att mina kommentarer gällde den interpellation som han lämnat till bostadsministern. Med den kännedom som vi har om herr Ahlmarks tidigare agerande beträffande Bohuskusten var de synpunkter jag framförde inte överdrivna. Herr Ahlmark har nu plötsligen gjort en helomvändning. Kan det tolkas så att partivännerna i Bohuslän har påverkat herr Ahlmark till en annan inställning till industrilokalisering i dessa områden? Jag misstänker att det är så.

Jag är också väldigt tacksam för att herr Ahlmark ägnade nästan hela sitt anförande åt Tanums kommun. Det är sällan den kommunen kommer i blickfånget på samma sätt som den gör i dag. Jag kan inte garantera att det finns någon olja utanför Bohuskusten, men det var ingen som trodde att det fanns olja utanför Norge heller 137 trots att man nu hittat så mycket olja där. När det gäller att tillvarata de fyndigheterna skall Sverige inte ställa sig utanför utan delta. Det gör t.ex. Skånska Cement genom att bygga oljeborrningsplattformar i Strömstad. Det kommer att tillföra både länet och riket valuta som jag tror att det finns användning för. Herr Ahlmark säger att skulle vi till äventyrs finna olja utanför Bohuslän så är det klart att vi skall ta vara på den och att det skall ske under sådana former att det inte innebär några risker. Ja, det är ju vad vi eftersträvar i varje särskilt fall. Lokalisering av industri, vare sig den sker i Bohuslän eller på någon annan plats, skall göras under betryggande omständigheter. Jag tror att vi har bevis för att OK:s etablering i Brofjorden är betryggande. Alla experter som nu samarbetar för att göra anläggningen driftsäker och utan alltför stora risker i övrigt är överens om att det kommer att gå alldeles utmärkt. Jag tror att vi även på andra platser i Bohuslän än i Brofjorden kan förebygga riskerna och tillvarata de naturtillgångar som finns i form av hamnar och djupa vatten. När det gäller Bohusbanan vill jag erinra herr Ahlmark om att jag här i riksdagen vid åtskilliga tillfällen väckt motioner både om att Bohusbanan skall få vara kvar och om att den skall förlängas in i Norge för att bli tillräckligt bärkraftig. I fråga om järnvägsstationernas vara eller icke vara kommer vi att vända oss till kommunikationsministern och framföra våra synpunkter, och jag tror att han kommer att hjälpa oss så långt det är möjligt. Jag ställer mig givetvis helt bakom tanken på att en järnväg genom Bohuslän skall finnas kvar och att den skall få den service som är nödvändig för att i framtiden vara bärkraftig.

Fru talman! I avvaktan på resultatet av Länsplanering 1974 skulle jag bara vilja tala om vad vi i övrigt varit oroade över på Västkusten. Om någonting varit miljöovänligt och setts som ett hot mot miljön är det inte industrin. Vad vi många gånger irriterats över är bristen på industri, som medfört någonting annat i stället. Vi har fått en mängd skyltar: ”Privat område”, ”Enskild väg”, ”Genomfart förbjuden”, ”Angöring av bryggan ej tillåten”. Om inte regeringen, som jag sade tidigare, så förtjänstfullt fattat beslutet 1970 om Scanraff, hade en sådan här utveckling varit att vänta över hela kusten. Till Brofjorden kan nu vem som helst — jag vill understryka vad herr Magnusson i Tanum tidigare har sagt - komma och svalka sig i de salta böljorna. Herr Ahlmark är också välkommen att ta sig ett dopp där. Men vi undanber oss för många ord om miljöfarlig industri, eftersom vi i stort hittills inte har sett någon industri alls. Detta var vad jag skulle vilja ha sagt som slutreplik i avvaktan på redovisningen av Länsplanering 1974. Jag tror att den kommer att ge oss ett realistiskt underlag för en helt annan debatt om sysselsättningen i fortsättningen.

Nr 131 Fru talman! Jag håller med herr Gösta Gustafsson när han talar om Fredagen den skyltelänaet. Jag är helt på det klara med att det fortfarande är ett stort 29 november 1974 problem i stora delar av våra kustområden. Delvis är dessa skyltar av —— sådan art att de inte har någon laglig grund. Ang. lokaliseringen När det gäller Brofjorden har vi uppenbarligen helt skilda meningar. av industri till Jag anser ju att det var fel att fatta beslutet om Brofjorden innan riks = Västkusten planeringen var färdig. Jag anser också att man tar oerhörda risker för en väldig oljekatastrof när man låter supertanker för olja gå in genom Dynabrottet. Men det var i och för sig inte detta som den här debatten skulle handla om, utan om de områden som inte öppnats för miljöfarlig industri. Det gläder mig att herr Magnusson i Tanum är beredd att kämpa för Bohusbanan, och att han kommer att kontakta kommunikationsministern i det syftet. Jag önskar honom all framgång, liksom jag önskar alla andra framgång som jobbar för det målet. Jag blev litet ledsen på herr Magnusson i Tanum när han inte hade några oljekällor att berätta om. Jag blev hemskt nyfiken efter det första anförandet och är något besviken efter hans andra. Däremot måste jag få säga till herr Magnusson i Tanum -— vi har haft diskussioner tidigare om det här — att han inte kan vara i god tro när han påstår att jag har ändrat mening. Nu, liksom i en rad tidigare riksdagsdebatter, har jag slagit fast att statsmakterna har ett stort ansvar för sysselsättningen i norra Bohuslän. Jag har ju haft det här dubbelgreppet i alla de diskussioner vi har fört; vi skall hindra miljöfarlig industri att komma till de delar av Bohuskusten som i dag är skyddade och bör vara skyddade. Men det innebär ett extra ansvar för statsmakterna att stimulera icke miljöfarlig industri att lokalisera sig just till dessa områden. Jag har ständigt kopplat ihop de här två greppen. Det är ohållbart att bara ta det ena och strunta i det andra. Jag vet inte hur många gånger jag för herr Magnusson i Tanum har försökt att förklara det här, uppenbarligen utan att ha lyckats. Nu säger alltså herr Magnusson i Tanum att jag har ändrat mening. Jag antar att det som han anser vara det mest anstötliga jag gjort i den här frågan är boken Sveket mot kusterna, där jag bl.a. protesterar mot handläggningen av Brofjordenbeslutet. Låt mig då citera ur Sveket mot kusterna som kom ut för drygt tre år sedan : ”Västkusten och Bohuslän kan naturligtvis inte hållas fria från all industri därför att miljöoch fritidsintressen ställer krav på en oförstörd skärgård. Det gäller i stället att se till att miljöfarlig industri samlas till få områden. --- Men på samma gång bör statsmakterna söka stimulera miljövänlig industri till de områden där man avvisar farliga investeringar. Det finns något av en moralisk förpliktelse för en regering, som av miljöskäl avslår en ansökan om tänkt lokalisering, att hjälpa kommunen till andra, nya 139 arbetstillfällen. ——-- Här måste därför nya instrument skapas eller de som finns nyttjas mer målmedvetet: investeringsfonder, planbeslut, långivning och annat. Befolkningen i Bohuslän har rätt att ställa krav på nya industrier för att hindra uttunning och alltför stort beroende av turister och sommargäster.

Jag har skrivit en rad artiklar om detta. Kom nu inte och säg att jag har ändrat mening! Ta tillbaka det, herr Magnusson i Tanum!
Fru talman! Jag framhärdar i mitt påstående att herr Ahlmark har ändrat åsikt i den här frågan. Om ändå herr Ahlmark, som är sommargäst i Bohuslän, skulle ägna ett studium åt de förutsättningar Bohuslän har att ta emot industri! Vad är det som är värdefullt i Bohuslän som företagare söker när de önskar finna en plats där de kan ha sin verksamhet? Det är framför allt Västkusthamnarna som är isfria och ett läge i förhållande till världsmarknaden som gör att Västkusten har företräde framför andra delar av landet. Det är vidare graniten i berget. Det finns en rad sådana fördelar som gör Bohuslän betydelsefullt, och det är därför som företagare söker sig till Bohuslän. Alla de företag som herr Ahlmark räknat upp i sin interpellation betraktar han som icke miljövänliga. Då återstår de rena industrierna. Jag har frågat vilka dessa industrier är som är beredda att placera sig i norra Bohuslän och i konkurrens med andra företag i samma bransch driva verksamhet. Det måste finnas ett ekonomiskt underlag om ett företag skall lägga sig inom ett område som inte ur alla synpunkter har de naturliga förutsättningarna. När nu herr Ahlmark genom sin interpellation pekar på alla dessa företag som är beredda att söka sig till Bohuslän — detta uppfattas av befolkningen som positivt — vill han icke tillstyrka att de får etablera sig inöm det här området. Det är detta jag önskar att herr Ahlmark klart och tydligt skall tala om, nämligen att han betraktar företag av typen Gränges Hedlund, som skall tillverka komponenter till oljeborrtorn, som en icke miljövänlig industri. I detta avseende har herr Ahlmarks partivänner i det här området en helt annan uppfattning.

Fru talman! Jag måste tyvärr säga att jag inte alls förstår herr Magnusson i Tanum. Jag har i den här interpellationsdebatten slagit fast ilikhet med innehållet i bostadsministerns svar — att vi måste respektera de principer och värderingar som riksplaneringen bygger på. Herr Magnusson i Tanum har inte gjort någon direkt invändning mot detta. Och så länge han inte gjort det utgår jag från att herr Magnusson i Tanum också står fast vid riksplaneringens värderingar och principer. Om denna utgångspunkt är riktig har vi alltså i detta avseende samma mening. Mitt andra tema i den här debatten har varit att statsmakterna har ett större moraliskt ansvar att stödja placeringen av icke miljöfarlig industri i dessa områden när man säger nej till den miljöfarliga. Jag har uppehållit mig mycket utförligt vid herr Magnussons hemkommun Tanum. Jag utgår från att vi inte på den punkten heller har olika meningar. Ändå ställer sig herr Magnusson i Tanum upp och säger gång på gång att jag har ändrat mening, att vi har olika uppfattning osv. Jag undrar då trots allt: tänker sig herr Magnusson i Tanum att en del av de ansökningar om nya industrier som är uppräknade i interpellationen verkligen skall godtas på de områden av Bohuskusten som i dag inte är öppnade för miljöfarlig industri? Menar herr Magnusson i Tanum att vi skall riva upp riksplanebeslutet och öppna hela Bohuskusten igen, även för de företag som hittills har benämnts som miljöstörande? De som rapporten om ”Hushållning med mark och vatten” har nämnt som miljöstörande är ju kraftverk, oljeraffinaderier, kemisk industri, anläggning för upparbetning av kärnbränsle, skogsindustri, anläggningar för tillverkning av icke järnhaltiga metaller, ferrolegeringsverk, stålverk, varv och cementfabriker. Menar herr Magnusson att vi skall riva upp riksplaneringen? Det är det enda sätt på vilket herr Magnusson kan få påståendet att vi har olika mening att gå ihop?
Fru talman! Jag tog till det värsta jag egentligen kunde hitta på. Om vi fann olja utanför den bohuslänska kusten skulle då herr Ahlmark anse att vi inte skulle ta den till vara på grund av att vi har en riksplan? Men då säger kanske herr Ahlmark: Naturligtvis skall vi ta till vara oljan, men under betryggande omständigheter. Ja, jag har fortfarande den uppfattningen att om vi bygger industrier, låt vara av vilket slag som helst, får de icke byggas utan att det finns betryggande försäkringar om att de icke kommer att skada miljön. Detta 141 är ett krav som jag aldrig kommer att ge avkall på. Vi har tillräckliga lagbestämmelser för att hindra industrierna att skada omgivningen. Beträffande Gränges Hedlunds etablering har vi inte på något sätt kunnat finna att den skulle innebära något miljöstörande. Av den anledningen har vi i Tanums kommun varit angelägna om att få den industrin förlagd till kommunen. Det är just en sådan industri som vår kommun behöver, en tyngre industri med hyggliga löner och varaktig sysselsättning. Det är detta vi har arbetat för.

Gränges Hedlunds etablering i Sannäs är nu inte längre aktuell. Företaget kommer att färdigställa sina oljeplattformar i Strömstad, och herr Ahlmark har inte sagt vare sig ja eller nej till frågan huruvida det är lämpligt att man får bygga oljeborrtorn i Kosterfjorden. Ärendet behandlas av koncessionsnämnden, och herr Ahlmark har inte gjort några kommentarer. Västkustfiskarna är beredda tillstyrka att industrin får ligga där, men herr Ahlmark har inte gjort det.

Fru talman! Herr Olsson i Stockholm har frågat mig om regeringen ämnar ta upp frågan om förstatligande av eller vidgat inflytande över Industri AB Euroc och vilka åtgärder som har vidtagits för att lösa sysselsättningsfrågan för befolkningen i Hällekis samt om regeringen ämnar ge Euroc något generellt föreläggande med anledning av företagets avskedanden i samband med omstruktureringen. För snart ett år sedan träffade staten avtal med Industri AB Euroc, moderbolag till Cementa och Gullhögen, om försäljning av statens aktier i Gullhögen och köp av 5 procent av aktierna i Cementa. Redan tidigare hade Euroc förvärvat aktiemajoriteten i Gullhögen. Därigenom kom landets hela cementindustri att ägas av ett företag. En sådan fullständig samordning kan medföra nackdelar genom den marknadsdominans som uppstår. En förutsättning för statens medverkan var därför att staten fick en tillräcklig grad av inflytande över prispolitiken och strukturpolitiken för att kunna bevaka att företaget inte missbrukar sin ställning till förfång för kunder och anställda. Jag anser att staten i förhållande till sitt ringa aktieinnehav i Cementa har fått ett avsevärt inflytande i företaget. Staten tillsätter nämligen två styrelseledamöter och en revisor jämte suppleanter för dem i Cementa och Gullhögen. Staten tillsätter. Nr 131 även en styrelseledamot i moderbolaget Euroc. Fredagen den Beträffande prissättningen på cement har Cementa förbundit sig att 29 november 1974 tillämpa en prissättning som innebär att företagets ställning på marknaden inte kommer att missbrukas. Cementa skall till statens prisoch kar Om förstatligande tellnämnd meddela och motivera planer på prishöjningar senast 30 dagar — av Industri AB före ikraftträdandet. Cementa och SPK skall diskutera och förhandla om = Euroc, m.m. prisändringar. Strukturpolitiken skall bedrivas så att vederbörlig hänsyn tas till de anställdas och samhällets intressen. Omstrukturering av cementindustrin skall genomföras enligt en kontinuerligt reviderad plan som fastställs av Cementas styrelse. Företrädare för de anställdas organisationer skall delta i strukturutredningsarbetet. Jag anser att vi bör se hur den ordning fungerar som jag nu har beskrivit. Om det därvid skulle visa sig att ytterligare åtgärder behövs för att stärka samhällets och de anställdas inflytande över verksamheten kommer sådana att övervägas. Inom Cementa har sedan ett års tid arbetat en strukturutredning som undersökt förutsättningarna för den svenska cementindustrin under resten av 1900-talet. Strukturutredningen föreslår bl.a. att cementproduktionen i Hällekis skall läggas ned 1978. I utredningen har deltagit representanter för de anställda. Den strukturomvandling som utredningen lagt fram förslag om anses vara nödvändig för att utveckla den svenska cementindustrin. Jag finner dock anledning att starkt understryka det ansvar som företaget — i detta fall Cementa — har gentemot de anställda och kommunen för att söka skaffa ersättningsindustri som kan trygga sysselsättningen i Hällekis. Samhället kan emellertid inte vara passivt i denna situation. Sedan i vintras håller därför en arbetsgrupp under landshövding Karl Frithiofson på att undersöka möjligheterna att skaffa ersättningssysselsättning till Hällekis vid en nedläggning av cementfabriken. Gruppen har kontakt med ett tiotal intresserade företag och mera seriösa diskussioner pågår med tre av dessa. Genom sina styrelserepresentanter i Euroc och Cementa har staten möjlighet att följa utvecklingen och påverka den i önskad riktning. Det torde finnas goda utsikter att lösa sysselsättningsfrågan innan en nedläggning blir aktuell.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Det fördes en interpellationsdebatt för ungefär ett år sedan som i stort sett handlade om samma saker som jag har frågat om nu. Industriministern upprepar i dag ståndaktigt ungefär vad han då sade, dvs. nej till ytterligare samhällsingripanden mot cementmonopolet och dess behandling av de anställda. Industriministern upprepar också, förtäckt i 143 varje fall: Ja till fusionen, den var bra för samhället, osv. Jag medger att industriministern kan replikera att samma frågor kräver samma svar. Men de fromma förhoppningar som då framfördes om att sysselsättningsfrågan i Hällekis skulle ordna sig har inte infriats. Dessa förhoppningar uttalas också nu men det finns inget konkret resultat. Befolkningen i Hällekis är oroad. Den uppgår totalt till 1000 personer och över 300 av dessa arbetar i cementfabriken. Nästan hela samhället, marken, affärsoch hyreshusen, gator, vatten och avlopp ägs av Cementa. För arbetarna och samhället Hällekis är fabriksnedläggningen ingenting mindre än en katastrof. Man måste ju konstatera att befolkningen i varje fall inte anser sig ha fått tillräckliga garantier för att frågan skall lösa sig. När det gäller åtgärder för att trygga sysselsättningen för de anställda framför industriministern ingenting nytt i förhållande till förra året, då han uttalade att han utgick ifrån ”att Cementa i första hand aktivt bidrar med etablerandet av annan sysselsättning på orten”.

Vilket ansvar skulle Cementa ha? Skulle det vara lagligt eller kanske moraliskt? Finns det i så fall något exempel på att ett kapitalistiskt företag visat sådant ansvar mot andra än sina aktieägare? Det nya som kommer fram i industriministerns svar är att en grupp under ledning av landshövding Karl Frithiofson undersöker möjligheterna att skaffa ersättningsindustri till Hällekis. Vidare sägs att tre företag är allvarligt intresserade. I förhållande till vad som kom ut av förra årets interpellationsdebatt är detta — jag hoppas industriministern ursäktar vad jag säger nu — i bästa fall en marginell förskjutning till förmån för invånarna i Hällekis. De är nämligen inte särskilt hoppfulla. Jag vill citera vad en reparatör Ekholm skrev till Aftonbladet. Först uttalar han att även om arbetet i cementfabriken var smutsigt var det ändå säkert. Han skrev vidare: ”Idag säger ingen så mer. Idag är oron, ovissheten och missnöjet det allt överskuggande. Vi tror oss veta allesammans att vi arbetar på en industri som ingen chans har att överleva. Vi känner oss ungefär som en råtta som fångats av en katt och i dess sista levnadsminuter får utgöra en leksak åt katten. På samma sätt uppfattar vi Eurocs lek med oss, med våra familjer och våra egnahem. Vi känner en maktlöshet till vars proportioner det är svårt att ge uttryck. Denna plats, som vi alla känner så stark samhörighet med, som vi så gärna vill arbeta och bo på.

Varför skulle man inte kunna vända på frågeställningen om syssel sättning och frågan om man skall ge Euroc något generellt föreläggande? Kan man inte säga på följande sätt: ingen nedläggning innan ny sysselsättning har ordnats. Vore inte det en rimligare och riktigare ordning, som i varje fall skulle göra att invånarna i drabbade samhällen skulle känna sig lugnade? Det talas ibland ganska högstämt om Eurocs möjligheter och om hur många företaget sysselsätter. Ja, men tvinga då Euroc att skaffa den önskade industrin. Vad det gäller vidgat inflytande från statens sida över Euroc sätter industriministern sin tillit till en minoritetsrepresentation, bestående av två representanter och en revisor i Cementa och Gullhögen. Han anser att staten med denna representation och med 5 procent av aktiekapitalet har skaffat sig ett inflytande i cementrörelsen som betraktas som avsevärt. Han sätter vidare sin lit till statens prisoch kartellnämnd och till att Cementas försäljningsvillkor skall vara öppna. Jag måste då fråga statsrådet Rune Johansson om han är nöjd med nuvarande inflytande och anser att det är tillräckligt. Kan man i så fall tolka det så att industriministern är tillfredsställd med resultatet — dvs. att hela Hällekis är nedläggningshotat? Detsamma gäller Forsby kalkbruk, och andra orter drabbas hårt, exempelvis Köping, Limhamn och Södertälje. Jag kan lägga till att prishöjningarna på cement enbart i år har legat på över 30 procent. Jag frågar också: Varför kan man inte förstatliga? Jag skall inte upprepa alla argument från tidigare interpellationsdebatt, men jag måste fråga varför socialdemokraterna är så rädda för samhällsingripanden. I stället för att gripa in gör regeringspartiet halt inför ett privatkapitalistiskt monopolvälde inom en av våra viktigaste basindustrier. Vore det inte bättre att bryta den allt snabbare integrationen inom byggämnesoch byggbranscherna med två av våra största banker i bakgrunden? Det förefaller mig som om industriministern är en av regeringens främsta blandekonomer — och det handlar om en blandekonomi där de flesta och viktigaste industrigrenarna skall förbehållas kapitalisterna. Är ni möjligen rädda att staten inte skall lyckas driva företag? Jag hoppas att inte det är anledningen, för man måste fråga sig hur regeringen kan ta på sig ansvaret att leda en hel nation om staten inte tror sig kunna driva cementtillverkning.

Herr talman! Det är ett par saker som jag tycker att vi kunde vara överens om. Det avtal som träffades mellan staten och Euroc trädde i tillämpning den 1 juli i år. Vid bolagsstämma i augusti detta år utsågs de representanter som företräder staten i styrelsen. Det betyder att vi helt nyligen kommit med i verksamheten. Vid ett av de första sammanträdena presenterades den strukturplan som vi hade begärt och som vi krävde skulle utarbetas i samråd mellan företaget och de anställda. Jag har i mitt svar sagt att det väl är ganska rimligt att man något avvaktar de erfarenheter som vi får av i vilken omfattning det inflytande och den kontroll över verksamheten som kan utövas motsvarar de förväntningar vi ställt. Man kan naturligtvis vid utövandet av samhällets inflytande och kontroll över företag och företagsverksamhet följa två olika principiella linjer. Det kan bl.a. ske genom ägande, dvs. genom en statlig företagsverksamhet där vi till hundra procent äger företagen och driver dem via Statsföretag, som dotterbolag eller på annat sätt. Det kan väl ändå inte ha undgått herr Olsson i Stockholm att vi under de senaste åren successivt utvidgat denna verksamhet i en takt som aldrig tidigare. Beslutet om Stålverk 80 innebär exempelvis ett av de längst gående samhälleliga engagemangen i företagsverksamhet. Vi för också diskussioner om statens aktiva medverkan i oljehanteringen, den petrokemiska industrin osv. Vi har ett huvudansvar för energiförsörjningen, som förutom vår medverkan i oljeindustrin och den petrokemiska industrin också kommer att ställa oss inför andra utomordentligt långtgående engagemang. Vi är alltså engagerade i basindustriella verksamheter av utomordentlig betydelse för landets ekonomi, för vår sysselsättning och för vår framtid. Vi ställs självfallet inför en avvägning av i vilken omfattning vi skall engagera oss också i andra, nog så viktiga områden. Är det inte angeläget att vi då det gäller ägandet koncentrerar uppmärksamheten på de basindustriella områdena? Vi kan komma att ställas inför uppgiften att också gå in i företag inom andra sektorer. Jag tänker bl.a. på det verkstadsindustriella området, där vi bl.a. gått in i transportsektorn och där vi räknar med ett successivt växande engagemang. Den ena linjen är alltså ett långtgående statligt ägarengagemang inom företagsvärlden. Den andra utvecklingslinjen är att utöva ett inflytande och en kontroll över företagen genom statliga representanter, exempelvis i stiftelser och investmentbolag. Det är då lika angeläget att se till att de anställda i företagen engageras och ges tillfälle att följa företagens utveckling inifrån. Lagen om styrelserepresentation och de företagsdemokratiska strävandena är delar i ett sådant utvecklingsarbete. Vi har här ställts inför möjligheten att på denna väg vidga vårt inflytande och få en kontroll över en del av byggmaterialindustrin. Vi har valt denna väg för att se hur långt den är framkomlig. Dessutom uppvisar byggmaterialindustrin, åtminstone vissa delar av den, i dag såvitt jag förstår ingen lysande verksamhet. Det är ingen som i dag ropar efter att vi skall ta över snickeriindustrin, som är en del av byggmaterial Nr 131 industrin, och det kan jag förstå. Vi är visserligen redan delvis enga Fredagen den gerade, men vad jag vill peka på är att byggbranschen som helhet arbetar 29 november 1974 under utomordentligt stora besvärligheter. Det är också fallet med stora = delar av byggmaterialindustrin. I och med att byggandet har gått ned Om förstatligande har också byggmaterialproduktionen minskat. av Industri AB Det betyder inte att vi skall ställa oss kallsinniga inför allt det här, Euroc, m.m. men vi måste se till realiteterna och fråga oss, om det är nu, i detta ögonblick, som det är mest angeläget att vi engagerar oss i den här uppgiften. Vi har bedömt det annorlunda. Vi har varit inne i cementindustrisektorn via vårt engagemang i Gullhögen. Vi kunde fullfölja de diskussioner som fördes omkring statens engagemang i den verksamhet som innefattar hela cementindustrin under Euroc. Riksdagen har godkänt denna form för inflytande och kontroll, och nu håller vi alltså på med den. Men vad är motivet bakom det här, bortsett från intresset för att vara inne i byggmaterialindustrin? För mig har kanske det väsentliga motivet varit att försöka få en kontakt med utvecklingen inom ett område där vi kunde förutse långtgående struktuella förändringar. Cementa hade sin verksamhet fördelad på sex företag, och man kunde i funderingar över strukturfrågorna se nödvändigheten av att så småningom lägga ned en del av dessa företagsaktiviteter. Den tekniska utvecklingen skulle komma att erbjuda helt andra möjligheter och förutsättningar för framtiden. Det var den frågan vi ville reda ut — om vi skulle kunna följa upp en sådan omstrukturering och ta ansvaret för de anställda och för kommunerna, ifall det skulle bli en nedläggning. Alternativet är att låta marknadskrafterna fritt verka, att låta nedläggningarna komma, att gå in efter det att nedläggningsbeskeden har kommit för att sopa igen spåren och för att i det läget bistå. Nu var alltså, som jag sade tidigare, en av huvudpunkterna i vårt avtal att en strukturplan skulle läggas fram av Cementa i samarbete med de anställda. Den strukturplanen visar att nedläggning i Hällekis kan komma i fråga 1978. Herr Olsson i Stockholm resonerar som om den nedläggningen sker i morgon, men den ligger alltså fyra å fyra och ett halvt år framåt i tiden från den tidpunkt då vi kom in i diskussionen. Vi var redan från början inställda på att det här kan komma att hända i Hällekis, men vi hade då ungefärligen fyra och ett halvt år för att försöka klara en situation där en friställning skulle kunna komma. Jag har sagt i mitt svar att en arbetsgrupp under landshövdingen i länet i kontakt med länsmyndigheter, kommunen, de anställda och olika företag har haft till uppgift att försöka hitta företag som skulle kunna etablera sig i Hällekis. Jag har meddelat att det är tio företag med vilka man har kontakt och att det är tre med vilka man nu för seriösa förhandlingar. Men varför bara tre? Jo, därför att de tre företagen — om förhandlingarna leder till resultat — kommer att sysselsätta ett större antal 147 människor än vad cementindustrin i dag gör. Ett par av dessa företag ställer anspråk på att få komma in i lokaliteter som cementindustrin i dag förfogar över, kanske två år tidigare än en nedläggning skulle bli aktuell enligt Cementas strukturplan. Låt mig i det sammanhanget ge Cementa en liten blomma: man har ställt sig helt öppen för diskussioner om en tidigare nedläggning för att möjliggöra den successiva överföringen och omskolningen av arbetskraft från cementindustrin till de industrier som kan komma i fråga på orten. Om det går bra med de här tre företagen — jag har ingen anledning att hysa någon pessimism i det fallet — kan slutresultatet alltså bli att de erbjuder 50-60 fler sysselsättningstillfällen i Hällekis än vad Cementa nu ger. Det är detta jag ser som positivt i sammanhanget — att vi skulle kunna skapa lugn och trygghet för människorna i ett företag och i en kommun, där en sådan omstrukturering ter sig oundgänglig, genom att ge dem möjligheter till ny sysselsättning, till större mått av valfrihet än vad de har haft tidigare. Det är det som kommer att ske. Att jag nu säger att jag är beredd att ge något erkännande åt Cementa beror på att man från början varit beredd att medverka till markanskaffningen och har ställt — så långt jag vet — 80 hektar industrimark till förfogande för kommunen för att man där skall kunna placera in nya industrier och göra en kommunal plan för bostadsbyggande och servicebyggande. Det förfogande över vattenoch avloppsledningar osv. som Cementa har haft har överflyttats utan kostnad till kommunen. Dessutom har man ställt ett inte föraktligt belopp till förfogande till kommunen för att underhållet skall kunna klaras. Jag upprepar att det inte befriar Cementa från ett långtgående ansvar. Men jag har velat säga att företaget samtidigt i detta läge har fått klart för sig att samhället ställer detta anspråk och att företaget i någon mån söker motsvara det. Herr talman! Jag tycker som sagt att det är rimligt att man nu avvaktar de erfarenheter som vi får av den här formen av inflytande och kontroll. Det är det mest långtgående inflytande i ett företag som vi har, bortsett från företag där vi är helägare eller hälftendelägare. Det är av utomordentligt intresse också när det gäller att välja i framtiden. Vi har anledning att räkna med vidgad samhälleligt företagsengagemang för framtiden. Det är inte bara min tro, det är min politiska uppfattning att utvecklingen erbjuder för att inte säga inbjuder till sådant engagemang i åtskilliga sammanhang för att vi skall kunna klara full sysselsättning, tryggad inkomst, fortsatta framsteg och välstånd för vårt land. Men vi skall vara försiktiga och inte ta på oss alltför mycket utan steg för steg gå vidare. Jag kommer tillbaka till det angelägna i att nu ägna uppmärksamhet åt omfattande basindustriella engagemang, där både kapital och människors kunskaper kommer att engageras för att utveckla dessa väsentliga områden.

Jag är nog rädd för att vi kommer att ställas inför åtskilliga strukturproblem även framöver, att den tiden inte är förbi, att vi kommer att möta svårigheter inom många branscher, att nedläggningar hotar. Vi skall försöka utveckla en teknik från samhällets sida för att i så god tid som möjligt komma in i de diskussionerna för att kunna möta svårigheterna när de uppenbarar sig i stället för att vi bara skall komma in i efterhand. Här görs ett försök. Låt oss se vilket resultat vi kommer till!

Herr talman! Låt mig ta upp några saker som industriministern här har talat om. Beträffande hotet om den nedläggning som kommer först 1978 menar industriministern att jag skulle ha uttryckt mig som om nedläggningen skulle ske i morgon. Det var kanske i så fall en missuppfattning av vad jag sade. Men onekligen är de som bor i Hällekis väldigt oroade och räknar med den här nedläggningen. Att säga att fabriken försvinner 1978 är också ett ganska bra sätt att strypa ned en bygd.

När det gäller socialdemokratins olika vägar att styra näringslivet, så pekar industriministern på det han kallar för den andra vägen, inflytande och kontroll över företagen, och säger att det är den väg man valt i byggmaterialindustrin. Det innebär då att man nöjer sig med några styrelseledamöter plus att man har en mindre post aktier och anser att man därmed har tillräckligt inflytande. Om man är nöjd med det får man ju också vara med och bära ansvaret för nedläggningar osv. — jag menar kanske främst det moraliska ansvaret.

Men oavsett vad som händer och hur företagen än bär sig åt tycks det ju vara staten, kommunerna och invånarna som får bära ansvaret, även om man nu uppträder så ädelmodigt som Cementa tycks göra enligt industriministerns beskrivning. Så ett par ord om detta att det inte är någon lysande affär att driva byggmaterialföretag nu för tiden och att det skulle vara en anledning till att staten inte skall ta över. Ja, vad vi har krävt från vpk:s sida är att man skall ta över den tunga industrin och inte små snickerier. Att man skall ta över den tunga industrin — cementoch cementvaruindustrin — beror ju på den integration som finns. Och även om man kan visa på att det inte blir så feta vinster man når inom den här industrin, så har dessa företag tydligen ändå lyckats skaffa sig ett oerhört inflytande över hela byggprocessen, från markägande till färdig produkt. Man skaffar sig råvaror, man gör material och man säljer det strängt taget till sig själv eller till dotterföretag som sedan bygger fram till färdig produkt, dvs. ett färdigt hus. Man är alltså ägare hela vägen och gör spekulationer. I vilket led man sedan tar ut vinsterna är ju inte alltid så intressant. Dessutom kan det invändas att under alla de lysande år som byggmaterialföretagen ändå haft skulle man ha klippt till. Ser vi det på ännu längre sikt är det väl inget fel att säga att inte har aktieägarna i byggmaterialindustrin behövt vara utan utdelningar — de har nog fått vad de skall ha och litet till. Jag tog tidigare upp detta att statsrådet Rune Johansson inte är pessimist när det gäller sysselsättningen och att Cementa är så väldigt positivt och upplever sitt ansvar. Men det finns ändå inga konkreta resultat. Själva bakgrunden till det hela är ju att här får människorna veta att industrin skall försvinna 1978, och så säger man att det finns goda förutsättningar för att skaffa en ersättningsindustri. Det svarade statsrådet förra året, men än så länge har ingenting hänt. Jag får nu samma besked som gavs då, att vi skall avvakta utvecklingen. Hur länge skall vi göra det? Vi har gjort det under alla år som denna industri har härjat, och nu skall vi tydligen fortsätta med det. Hur länge?
Herr talman! Först några ord om vad jag sade i fjol. Då var vi i det läget att fusionen var klar, och avtal hade träffats som innebar en samordning mellan Gullhögen och Cementa. Jag sade då att i avtalet ingick att en strukturplan skulle utarbetas och att vi hade att avvakta och se vad den planen skulle ge för upplysningar. Det var i det sammanhanget som jag sade att inga friställningar var aktuella vid sammanläggningen mellan Cementa och Gullhögen, dvs. i samband med samkörningen mellan de två företagen. Detta var också helt riktigt då. Strukturplanen är en annan sak. Vi kunde ana oss till att det framöver kunde bli fråga om nedläggningar, därför att den tekniska utrustningen och standarden inom Cementa var av sådan art och karaktär att man kunde förvänta att det kunde bli nödvändigt att förnya och göra om hela strukturen. Nu har vi fått en plan som visar att vår bedömning i fjol var riktig. Och, herr Olsson i Stockholm, vi kan ställa vilka anspråk vi vill på staten som företagsägare, men även statliga företag måste arbeta effektivt och rationellt för att framställa produkterna till lägsta kostnader. — Nr 131 Inte minst inom byggnadssektorn har vi anledning att ställa krav på Fredagen den att produkterna framställs till så låga kostnader som möjligt. Och även 29 november 1974 om vi hade tagit över cementindustrin hade vi ställts inför uppgiften = att granska produktionsförutsättningarna. Förmodligen hade vi då också Om förstatligande kommit fram till ungefär samma resultat som man gjort nu i den pre — av Industri AB senterade strukturplanen. Euroc, m.m. Jag är inte böjd för att bara säga att vi godtar den planen utan vidare. Vi har satt in sakkunnigt folk i Cementas styrelse — Fabriksarbetareförbundets ordförande och en av direktörena i BPA — och sagt att de kan räkna med all den expertis som de behöver anlita för att granska strukturplanen och dess riktighet. Vi skall medverka till att de får det. De diskussionerna har börjat i höst. Jag upprepar alltså: Inom vilka företagsområden har vi möjligheter att på ett så nära sätt följa utvecklingen i ett företag? Från statens sida har vi knappast några sådana utomordentliga möjligheter på annat håll. Och då är det väl ganska rimligt att avvakta vad detta inflytande och denna kontroll över utvecklingen kan ge. Eftersom de representanter jag här nämnt först i höst har inträtt i verksamheten tycker jag det är rimligt att de får tillfälle att närmare gå in i diskussionen och följa utvecklingen och konstatera om de anser att våra anspråk är tillgodosedda. Jag har inte sagt att vi är nöjda. Jag har sagt att vi här prövar oss fram och avvaktar resultatet av en sådan granskning. När vi har fått större erfarenhet och kunskap skall vi pröva hela frågan igen. Och skulle det då visa sig att detta inte är tillräckligt - ja, då är jag beredd att diskutera åtgärder av annan karaktär. Den möjligheten håller vi öppen.
Herr talman! Bara några kommentarer. Industriministern säger att även statliga företag måste arbeta rationellt —- vilket ju är självklart — och han tillade att inte minst inom byggnadsmaterialsektorn måste produkterna bli billiga. Får jag tolka industriministerns ord så, att han menar att de produkterna är speciellt billiga? I så fall vill jag invända att hyresutvecklingen visar på något helt annat. Monopolen inom byggmaterialindustrin har tvärtom lett till höga priser och höga hyror. Att hänvisa till att man måste ha privat företagsamhet för att pressa kostnaderna är därför, såvitt jag förstår, inte särskilt gångbart när det gäller byggmaterial. Och jag tror att jag har majoriteten av landets hyresgäster bakom mig när jag säger det. Jag vill inte bestrida att privata företag kan vara rationella. Frågan är bara var vinsterna hamnar: om de genom produkten kommer konsumenterna till godo eller om aktieägarna tar hand om dem. Industriministern redogjorde återigen för det inflytande som staten har i Cementa och frågade: Inom vilket annat område har vi så fina möjligheter att kontrollera företagen? Jag kan kanske inte visa på något 151 annat sådant område, men det är om något ett underbetyg till en regering som suttit vid makten i så många år. Det är ett underbetyg till regeringen att den inte skaffat sig ett bättre grepp om och ett större inflytande över företagen. Jag kan inte se det på annat sätt.
Herr talman! Det är en väldig glidning i herr Olssons argumentation. Det är hopp från tuva till tuva. Jag har talat om hur vi med ett hundraprocentigt ägande av företagen utvecklar vår företagspolitik. Det är klart att vi där har ett inflytande som innebär fullständig kontroll över företagen, tillgodosedd via bolagsstämma, styrelserepresentation, osv. Men det behöver jag väl inte stå här och tala om. Jag ställde frågan: I vilka företag, där vi inte har ett hundraprocentigt ägande eller är hälftendelägare, har vi så långtgående inflytande och kontroll som just inom detta företag? Jag sade att detta är ett försök att utveckla en teknik för att se till vilka resultat vi kan komma. Det kan inte vara herr Olsson obekant att lika stor vikt som vi lägger vid statligt företagsengagemang i ena eller andra formen, lika stor vikt tillmäter vi de anställdas möjligheter till inflytande och påverkan i de företag i vilka de är anställda — genom styrelserepresentation och genom företagsdemokrati. Vidare pågår diskussioner om arbetstagarkonsulter, och vi förbereder eller, under alla omständigheter, diskuterar en lagstiftning om de anställdas möjligheter till samråd i samband med fusioner osv. Här sker ett ständigt fortgående arbete av sådan omfattning och karaktär att det inte finns något land utanför Öststatsområdet där samhället och de anställda har ett så långtgående inflytande över företagen som i vårt land. Det kan herr Olsson inte komma ifrån. Det är menlöst att säga att den socialdemokratiska regeringen som verkat i landet under så många årtionden inte har kommit längre. Vi befinner oss mitt uppe i det mest aktiva utvecklingsskede då det gäller den ekonomiska demokratin som något demokratiskt land kan uppvisa. Det tycker jag är ett talande bevis för vad den gemensamma arbetarrörelsen fackligt och politiskt har åstadkommit.

Herr talman! Jag delar inte industriministerns uppfattning om att vi befinner oss i ett så aktivt demokratiseringsskede här i landet. Jag tycker att tendenserna på många håll är de motsatta: monopolen blir större och mäktigare. Man måste fråga sig: Om allt detta inflytande och all denna företagsdemokrati bara leder till fler monopolbildningar och företagsnedläggelser, är det då någon mening med den, eller i varje fall, är den tillräcklig? Den frågan måste man ställa sig. Industriministern säger att jag hoppar från tuva till tuva i min argumentation. Jag vill replikera att industriministerns ivriga utläggning här i dag då inte har lugnat någon angående sysselsättningen i Hällekis, Nr 131 allra minst dem som bor där. Fredagen den 29 november 1974 Överläggningen var härmed slutad. RTR Ang. försäljningen av svensk atom § 6 Ang. försäljningen av svensk atomkraftsteknik till utlandet kraftsteknik till utlandet Herr industriministern JOHANSSON erhöll ordet för att besvara fru Hambraeus' den 16 oktober framställda interpellation, nr 116, och anförde: Herr talman! Fru Hambraeus har frågat mig, om jag anser att svensk atomkraftindustris försäljningsansträngningar utomlands är förenliga med den restriktiva inställning till kärnkraften som riksdagens beslut den 15 maj 1973 och den följande opinionsutvecklingen innebär. Låt mig först erinra om ordalydelsen i riksdagens beslut. I sitt av riksdagen godkända betänkande uttalade utskottet bl.a.: ”Inga beslut att bygga ut kärnkraften ytterligare bör fattas förrän ett nytt, allsidigt beslutsunderlag, innefattande bl.a. information om forskningsresultat och utvecklingstendenser, har förelagts riksdagen.” Riksdagens beslut gäller uteslutande frågan om uppförande av ytterligare kärnkraftverk här i landet. Riksdagen har såvitt jag kan finna inte uttalat sig i frågan om den svenska kärnkraftindustrins export. Med anledning av fru Hambraeus” interpellation vill jag beröra frågan, hur kontrollen av den svenska exporten av klyvbart material och nukleär utrustning är uppbyggd. Sverige har biträtt fördraget om icke-spridning av kärnvapen. I artikel III:2 b fördraget sägs att varje stat som är fördragspart förbinder sig att icke tillhandahålla utrustning och material som har särskilt konstruerats eller iordningställts för bearbetning, användning eller framställning av särskilt klyvbart material till någon icke-kärnvapenstat för fredliga ändamål med mindre det särskilt klyvbara materialet underkastas kontroll enligt avtal med det internationella atomenergiorganet i Wien . Enligt atomenergilagen krävs tillstånd av Kungl. Maj:t för utförsel av klyvbart material, dvs. uran, plutonium och torium. Därjämte kan Kungl. Maj:t föreskriva att utförsel av utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordningställts för bearbetning, användning eller framställning av särskilt klyvbart material inte får äga rum utan tillstånd av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer. Inom industridepartementet utarbetas för närvarande en kungörelse som närmare anger vad utförselkontrollen skall omfatta. Som villkor för tillstånd till export av klyvbart material eller viss nukleär utrustning krävs att importlandet godtar kontroll av det klyvbara materialet eller av sådant klyvbart material som framkommer eller bearbetas med hjälp av utrustningen i fråga. Detta gäller dock inte vid export till de fem kärnvapenmakterna, som inte är underkastade kontroll 153 Läget är således i korthet följande. Vi tillverkar kärnkraftverk och viss nukleär utrustning i landet. Vid export förvissar vi oss om att materialet och utrustningen endast används för fredliga ändamål. Andra exportörländer tillämpar motsvarande regler enligt ingångna internationella överenskommelser. Vid de förhandlingar som den svenska reaktorindustrin för med kunder i andra länder framhålls att IAEA-kontroll av det klyvbara materialet i enlighet med icke-spridningsfördragets bestämmelser utgör ett absolut villkor för att avslut skall kunna träffas. Av det jag nu har sagt framgår att vi vid exportaffärer med klyvbart material och utrustning för kärnkraftverk noga ser till att vi följer våra förpliktelser enligt internationella överenskommelser. Någon annan grund för restriktioner för sådana exportaffärer finns enligt regeringens åsikt inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr industriministern för svaret på min interpellation. I detta svar tonar bilden fram av en handlingsförlamad regering, som inte vill gå längre när det gäller att arbeta för fred och mot atombombsspridning än de bräckliga internationella överenskommelserna tvingar dem till och inte vill ta ett större ansvar för medborgarnas trygghet än årsgamla riksdagsbeslut tvingar dem till. I själva verket är det ju regeringen som har resurserna att systematiskt skaffa fram de fakta som behövs för att ta nya initiativ. I RIFO:s studiegrupp Synpunkter på vägar till ett nytt kulturmönster talade Sven Lindqvist om Sveriges nuvarande dubbelroll, hur det finns motsägelser i vårt sätt att agera internationellt. Jag tycker att följande är ännu ett exempel: Inga Thorsson och Alva Myrdal före henne har skaffat Sverige anseende som en nation som gör allt vad den förmår för nedrustning och för att stoppa spridningen av atomvapen. Men samtidigt ligger vårt industridepartement så lågt som möjligt och ser inte någon annan grund för restriktioner för atomkraftexportaffärer än att vi följer de internationella överenskommelser som vi i andra sammanhang anser otillräckliga! Industriministern säger att han inte kan finna att riksdagen har uttalat sig i fråga om den svenska kärnkraftsindustrins export. Detta innebär en så snäv tolkning som möjligt av riksdagsbeslutet den 15 maj 1973. I sitt av riksdagen godkända betänkande nr 49 år 1973 behandlar näringsutskottet förutom riskerna i samband med avfallet från kärnkraftverk också frågan om riskerna för militärt utnyttjande av kärnkraftstekniken. Utskottet framhöll på s. 18 och 19: ”En andra fråga som internationellt blivit föremål för en omfattande debatt är riskerna för militärt utnyttjande av kärnkraftstekniken. Enligt många kritiker är det förenat med betydande risker att sprida den civila användningen av atomkraften. Kunskaperna på detta område anses näm ligen med lätthet kunna omsättas i framställning av kärnvapen.” Nr 131 Med hänsyn till dels denna risk, dels andra risker med kärnkraften Fredagen den drog utskottet följande slutsats: 29 november 1974 ”Utskottet anser sig sakna tillräckligt underlag för ett bestämt ställs I ningstagande i denna fråga. Den kritik som framförts mot satsningen Ang.

I stället har regeringen valt att tolka beslutet så att det bara gällde om vi skall ha kärnkraftsutbyggnad utöver det nu aktuella programmet. Ja, man har tolkat det på ett så snävt sätt att ingen inskränkning behöver göras alls i det pågående snabba utbyggnadsprogrammet av kärnkraften. Man arbetar och planerar vidare som om ingenting hade hänt. Regeringen lägger t.o.m. fram propositioner om försörjning med kärnbränsle för åtskilliga årtionden framåt också för ännu inte beslutade kärnkraftsaggregat, senast i propositionen 170 i år beträffande Svensk kärnbränsleförsörjnings AB. Regeringen vill här att vi skall satsa 800 miljoner kronor för att bl.a. bidra till att USA skall kunna bygga anriksanläggningar för kärnkraftsbränsle. Regeringen har dock tillsatt många utredningar med anledning av riksdagsbeslutet, men dessa har fått domineras av kraftindustrins intressen och regeringen har vägrat att ställa tillräckligt mycket resurser till förfogande för dem som skulle kunna poängtera möjligheterna och sättet att undvika kärnkraften. Trots upprepade anmodanden från näringsutskottet vägrar energiprognosutredningen att också se på den praktiska innebörden och genomförbarheten av ett s.k. nollalternativ, dvs. ett läge med icke ökande energikonsumtion. Dessa uppmaningar finns i näringsutskottets betänkande nr 49 s. 15 och nr 71 s. 5 år 1973. Det är närmast skandal att inte denna fråga har utretts ordentligt inför det beslut som riksdagen skall fatta om energipolitiken våren 1975. Efter riksdagsbeslutet i maj 1973 har åtskilligt hänt som gör det önskvärt att stoppa all kärnkraft i landet så fort som möjligt. Man ifrågasätter t.o.m. kärnkraftens ekonomi och effektivitet. På kort sikt innebär inte kärnkraften heller någon som helst oljebesparing. Beträffande riskerna vill jag framhålla följande. För det första har ingenting framkommit som kan verka lugnande när det gäller kärnkraftverkens säkerhet. För det andra kan man konstatera att avfallsfrågan inte är löst. Inte ens upparbetningsanläggningarna tycks fungera. I USA fungerar för närvarande ingen upparbetningsanläggning. Eurochemics anläggning i Bel 155 gien, där Sverige är delägare, har fått stängas. För det tredje har människorna blivit medvetna om riskerna och reagerar mot att tvingas ta sådana utan att det ens tycks vara några fördelar med dem. För det fjärde växer det fram en allt starkare opinion i vårt land och i hela världen mot att vår generation skulle ha rätt att bestämma risker för kommande generationer som de måste klara av antingen de kan eller vill. För det femte blir medvetenheten allt starkare om det unika i riskerna med radioaktivitet. Det finns stor fara för att radioaktiviteten åstadkommer cancer och fosterskador och genetiska skador utan att vi märker det. Kärnkraften är alltså ingen lösning av vår energiförsörjningsfråga, varken på kort eller lång sikt. Kärnkraften hindrar oss däremot från att i tid bygga upp den långsiktiga lösningen. Om allt kapital, såsom för närvarande sker, koncentreras till kärnkraften finns det inte utrymme för de alternativ som skulle kunna ge oss energiförsörjning både nu och i framtiden. Då finns det inte heller pengar nog till investeringar i industri och hushåll för energibesparing. Och man kommer att vara mån om att hålla efterfrågan uppe när det gäller den energi som kärnkraftverken beräknas leverera och på grund härav obenägen att stimulera efterfrågan på alternativ energiteknik, vilken också skulle innebära en besparing av energi. En annorlunda teknik skulle ge många nya och intressanta arbetsuppgifter inom vår nuvarande industri. SAAB skulle t.ex. kunna börja bygga vindkraftverk i stor skala, både små och stora kraftverk. Bilindustrin som i hela världen möter stora problem — även i de länder som fortsätter att bygga ut kärnkraften — skulle kunna börja bygga värmepumpar, något som Vattenfall nu sent om sider börjat intressera sig för. En sådan teknik, som alltså även innebär en lägre energianvändning, skulle göra oss oberoende av oljan, antagligen fortare än vad kärnkraftsförespråkarna hoppas på vid användning av kärnkraft. En sådan teknik skulle också vara lämplig att exportera till andra länder. Den skulle innebära att man inte behöver utbilda en speciell sorts tekniker för att klara de fruktansvärda riskerna med kärnkraften. Den skulle säkerligen också vara mycket lättare att förena med många länders traditioner. Det är alltså mycket som talar för att riksdagen stoppar kärnkraften i år. Ett nedbantat kärnkraftsprogram — något som har föreslagits i debatten — omfattande de kraftverk som inte uttryckligen förbjudits av riksdagen kräver nog export för att man skall kunna behålla den kunniga personalen inom atomkraftsindustrin. Det skulle betyda att vi utomlands försöker sälja det som vi själva inte tror på. Anser industriministern att det är rätt att sälja en teknik som vi stoppar i vårt eget land därför att den är för riskfylld? Redan riksdagsbeslutet 1973 tog upp den ofrånkomliga kopplingen mellan atomkraft och atombomber. Mycket har hänt sedan dess. Indiens atomsprängning har väckt oro i vida kretsar. FN:s atomenergiorgan IAEA - Nr 131 överväger frågan om det är förenligt med dess ansträngningar att arbeta Fredagen den för fred att samtidigt göra reklam för den s.k. fredliga atomkraften. 29 november 1974 SIPRI — det internationella fredsforskningsinstitutet i Stockholm varnar LL för det tydliga sambandet mellan den krigiska och fredliga användningen = Ang. försäljningen av atomteknik och för riskerna med produktionen av alltmer plutonium = av svensk atomsom det blir allt svårare att kontrollera. kraftsteknik till Industriministern säger i svaret: ”Vid export förvissar vi oss om att = utlandet materialet och utrustningen endast används för fredliga ändamål.” Hur är det möjligt att förvissa sig om en sådan sak. I Canada trodde man antagligen att man hade förvissat sig om det när man sålde sin kärnkraftsteknik till Indien. Som utrikesministern påpekade här förra fredagen kan den nu befintliga internationella kontrollen bara registrera och anmäla överträdelser när sådana sker, men den har ingen möjlighet att förhindra att de sker. Dessutom kan vi, såvitt jag förstår, aldrig kontrollera hur man använder de kunskaper som vår fredliga utrustning ger. Dessa kunskaper kan också användas för vapenframställning. Herr talman! Jag ber att få ställa två följdfrågor till herr industriministern: 1. Anser industriministern att det är rätt att exportera något som vi finner för riskabelt att använda i vårt eget land? 2. Hur kan vi förvissa oss om att det atommaterial och den teknik vi exporterar endast används för fredliga ändamål?

Herr talman! Den internationella kontrollen av det klyvbara materialet och den civila kärnkraften som sådan är ett utomordentligt angeläget problem som vi måste lösa. Jag vill klart påstå att bland de risker och nackdelar med den civila kärnkraften som diskuteras är just de internationella problemen de allt överskuggande. Det är dessa problem som verkligen är stora i framtiden och där vi i dag inte har fått fram praktiska lösningar. Fru Hambraeus sade att avfallsfrågorna över huvud taget inte har fått någon teknisk lösning. Jag vill påstå, efter ett långvarigt arbete i den s.k. AKA-utredningen, att det finns lösningar. Några tekniska problem bör det inte vara att förvara själva avfallet, men där kvarstår naturligtvis hela frågan om plutoniumproduktionen. Vi har, herr talman, ett omfattande problem redan i dag, vilket många glömmer bort i debatten när det gäller klyvbart material. Som fru Hambraeus konstaterade finns det ett antal kärnvapennationer, dit man väl får räkna även Indien efter deras s.k. fredliga sprängning i våras. Från deras kärnvapenprov kommer mycket stora mängder avfall, framför allt plutonium. Plutonium som naturligtvis kan återanvändas och som utgör en allvarlig fara rent potentiellt. Hur stora dessa mängder kan vara är mycket svårt att säga, men att det rör sig om åtskilliga hundratusen kubikmeter, förvarade på olika ställen i Europa, Sovjetunionen och Ame 157 rika är uppenbart. Denna lagring har dessutom under både 1950 och 1960-talen varit bristfällig — det har rapporter utvisat. Detta visar hur litet observant man har varit beträffande dessa problem så länge det gällde kärnvapenproduktionen. Där finns alltså i dag en stor mängd radioaktivt avfall, framför allt plutonium, som under många år framåt, även om den civila kärnkraften expanderar, kommer att överstiga avfallet från civil kärnkraft i total mängd. Men det är naturligtvis, herr talman, obestridligt så att då det fredliga utnyttjandet av kärnkraften utvecklas och expanderar så ökar även mängden klyvbart material. Jag vill nu säga att det är felaktigt att inbilla människorna i detta land att det finns en direkt och nödvändig koppling mellan civil kärnkraft och kärnvapen. Att framställa kärnladdningar från det reaktorplutonium som produceras är visserligen teoretiskt möjligt men i praktiken utomordentligt svårt. Jag vill hänvisa till den utredning som försvarets forskningsanstalt har gjort nyligen och där man mycket ingående studerat dessa olika problem. Om man vill framställa en kärnladdning är det teoretiskt möjligt med reaktorplutoniet men knappast praktiskt genomförbart. Det finns enligt FOA dess värre enklare vägar att gå. Här vill jag, fru Hambraeus, framför allt peka på de uppgifter som kommit om relativt små anläggningar, där man med ganska små resurser kan ta fram det uran man vill för direkt vapenframställning. De sägs existera på flera ställen redan i dag i Mellanöstern. Herr talman! Med detta vill jag ha sagt att kärnvapenframställning redan i dag är ett allvarligt problem för oss och att det är livsviktigt att den internationella kontrollmekanismen utvecklas. Men jag tycker att det är missvisande att göra en automatisk koppling mellan det plutonium som reaktorerna producerar och en eventuell framtida vapenframställning. Det är naturligtvis ändå allvarligt nog med plutoniet. Det är extremt giftigt, det vet vi, och det är klart att ett illegalt innehav av plutonium i sig innebär en terrorrisk för ett samhälle, ett utpressningsvapen som skulle kunna vara mycket effektivt. Samtidigt skall man vara medveten om att det är ett mycket svårt ämne att handskas med. Det är inte bara att ta med sig plutonium hem i köket, som det ibland verkar. Men det är angeläget att vi får till stånd den internationella kontroll som både industriministern och fru Hambraeus var inne på. Där kan vi väl vara helt överens. Jag vill speciellt apostrofera det arbete som Inga Thorsson gör i FN organet vid nedrustningsförhandlingarna i Genéve. Det är ett utomordentligt angeläget arbete. Hela denna fråga har ytterst med icke-spridningsavtalet att göra. Stormakterna har naturligtvis ett utomordentligt stort ansvar.

Nr 131 Allt detta rör primärt en utveckling utanför Sverige. Därför är det Fredagen den svårt för oss här hemma, trots de goda kontrollregler som håller på att 29 november 1974 skapas och det kontrollavtal som är på gång mellan Sverige och IAEA, LL att direkt påverka utvecklingen. Kontrollen måste primärt gälla skydd Ang. försäljningen av anläggningarna, transporterna av klyvbart material samt även regler — av svensk atomför hur de internationella kontrollmyndigheterna skall kunna gå in och = krafisteknik till inspektera befintliga anläggningar. Det måste också, menar jag, finnas = utlandet noggranna föreskrifter om personalens utbildning m.m. och det måste finnas ett effektivt informationssystem för hur den enskilda kärnkraftanläggningen på ett effektivt sätt skall informera det internationella kontrollorganet om vart det klyvbara materialet tar vägen, hur det hanteras och används. Dessa kontrollmekanismer fungerar inte tillfredsställande i dag. Det finns alltför många nationer som inte har anslutit sig till NTP-fördraget, och det är nu en huvuduppgift för oss att på olika sätt försöka skynda på denna anslutning. Här måste vi trycka på och agera. Herr talman! Jag vill avsluta med att komplettera den frågearsenal som fru Hambraeus hade med en något annorlunda fråga. Det räcker inte, menar jag, med dessa kontrollregler — vi måste ha någon form av sanktionsregler också. Vad hjälper det att vi i sinom tid, när ett större antal nationer har anslutit sig, sitter i Wien och konstaterar att en viss mängd klyvbart material har kommit på avvägar? Vi måste också ha tillgång till sanktionsregler från det internationella kontrollorganet som upplevs som allvarliga på sikt för att dessa kontrollregler verkligen skall efterlevas.

Herr talman! Jag skall svara direkt på de två frågor som fru Hambraeus ställde. Beträffande den första frågan, om jag anser att de risker som föreligger inte är av den arten att vi bör avstå från att exportera kärnkraftverk som vi själva har stoppat, vill jag säga att fru Hambraeus lever litet före sin tid. Vi har ännu inte stoppat arbetet med våra kärnkraftanläggningar.

Menar fru Hambraeus att vi nu omedelbart skulle avbryta vår export till Finland av det kärnkraftverk som ASEA-Atom bygger där och som 159 är den första beställningen utanför vårt lands gränser? Det vore ju ett avtalsbrott, och vi fick väl se vad det skulle innebära. Rent praktiskt kan jag tänka mig att man från den finska regeringens och den finska beställarens sida skulle vända sig till Sovjetunionen med motsvarande beställning och få den utförd så småningom. Vi har medgivit att ASEA-Atom är med i förhandlingar och eventuellt lägger ut en offert i Iran. Tidigare har den tyska kärnkraftsindustrin med den tyska regeringens medgivande tagit emot beställningar på att bygga - om jag är riktigt underrättad — två reaktorer i Iran. ASEA-Atom har tillfrågats om man vill komma in med en offert och delta i konkurrensen med framför allt franska och tyska kärnkraftsindustrier om ytterligare två reaktorer. Det är klart att vi kan dra oss ur detta. Då får man en konkurrent mindre i Iran och det blir mera fritt fram för tysk och fransk kärnkraftsindustri. Det är ungefärligen det vi skulle uppnå. Parallellt med detta har vi inte invänt emot att ASEA-Atom får ta upp överläggningar med Nordkorea som också har vänt sig till den svenska industrin. Hur det kommer att gå med detta vet vi i dag ingenting om. Men det vore helt felaktigt att, från den utgångspunkt som fru Hambraeus använde sig av, säga att vi själva skulle ha stoppat utbyggnaden och att vi därför skulle bestämma oss för att omedelbart avbryta offertgivning och konkurrens på den internationella marknaden. Regeringen följer gällande lag och förordning, och det är från den ståndpunkten som jag har deklarerat att svensk industri tills vidare deltar i konkurrensen om byggande av kärnkraftverk utanför landets gränser. Beträffande den andra frågan — hur vi förvissar oss om att användningen kommer att inriktas på fredliga ändamål — så vill jag framhålla att vi ställer anspråk på att vederbörande land godtar de internationella avtal och förpliktelser som gäller. Parallellt med detta - och där understryker jag bara vad inte minst herr Wijkman här talat om — arbetar vi i de internationella sammanhangen, fru Inga Thorsson i FN, statsministern vid sina besök i Canada och i andra länder, med att få fram längre gående överenskommelser om en övervakning av framför allt plutoniumhanteringen. De ansträngningarna skall vi självfallet enträget fortsätta med. Jag tror det är utomordentligt viktigt för att eliminera de eventuella risker som kan förekomma att man använder i detta fall plutonium i krigiskt syfte eller för terrordåd. Fru Hambraeus började med att tala om en handlingsförlamad regering. Det tycks finnas så mycket mer handlingskraft hos centern, som nu ställer anspråk på att vi omedelbart, om jag förstått centerpartiledaren rätt, skall avbryta byggandet av de kärnkraftverk som är beslutade och stoppa dem som kommit i gång. Det hade självfallet varit intressant om herr Fälldin i så fall i sammanhanget tagit upp frågan om hur vi inom de närmaste åren skall klara energiförsörjningen för den industri som är i verksamhet och för den industri som planerar en utbyggnad i syfte att skapa sysselsättning och inkomster åt vårt lands befolkning. Jag vågar i likhet med herr Wijkman hävda att den kortsiktiga av fallshanteringsfrågan är löst. Med de avtal som Oskarshamnsverket har Nr 131 träffat med det engelska företaget har man löst problemet för tiden fram Fredagen den till 1980. Vårt kärnkraftbolag förhandlar med ett internationellt företag 29 november 1974 för de kärnkraftverk som nu kommer att sättas i gång. AKA-utredningen arbetar med den långsiktiga lösningen av problemet. Man har så långt — Ang. försäljningen jag kan förstå en skiss till en mera definitiv lösning av frågan om den = av svensk atomslutgiltiga förvaringen av avfallet. Det finns ingenting, säger AKA-ut = kraftsteknik till redningen enhälligt, som motsäger att vi kan klara avfallshanterings — utlandet problemen. Fru Hambraeus talar om riskerna. Vi underskattar inte riskerna, fru Hambraeus. Riskerna kan föreligga, och det ger oss anledning att så långt det över huvud taget är möjligt söka bygga upp ett säkerhetssystem som eliminerar riskproblemen. Jag vågar hävda att den erfarenhet som vi hittills har visar på att detta är möjligt att klara. Fru Hambraeus arbetar med hypoteser om risker. Tekniskt är det rimligt att göra så. Det kan finnas ett riskproblem. Men vi vet att kärnkraftverk hittills har varit i verksamhet 20-25 år, och man har alltså erfarenhet av drift och hanteringen av avfall. Vi arbetar alltså inte bara med hypoteser i det här sammanhanget. Jag läser i en skrift, Nyheter från Sovjetunionen, en artikel om jubileum för kärnkraftverk: I år är det 20 år sedan kärnkraftverket i Obninsk togs i drift. — Jag skall inte läsa mer; jag bara noterar att man där högtidlighöll 20 års drift och vad den betytt för landets energiförsörjning. Det är därför jag skulle vilja ha in litet mer av allvar och realism i den här debatten — så att inte enbart känslorna rusar i väg utan man försöker se till vad det är som skett, vad det är för problem som vi ställs inför. De är stora, det skall vi vara medvetna om, och vi skall se till att vi kan lösa dem. Vi har alltså skärpta, långtgående säkerhetskrav och anspråk, som innebär att den minsta störning vid uppkörningen av de svenska kärnkraftverken nödvändiggör att de stängs. Men så långt vi har kunnat kontrollera har ingen av de störningar som föranlett stopp i kärnkraftverken inneburit någon som helst risk för radioaktiv spridning, fara för omgivningen eller för personalen som varit sysselsatt. Det är med detta som bakgrund man har anledning att ställa in frågan i det totala energiförsörjningssammanhanget. Är det här en av vägarna att klara vår energiförsörjning för framtiden? Det är den mycket allvarliga frågan som vi studerar och diskuterar; det är för att få svar på den som vi har engagerat kanske 70 000-100 000 människor i studiecirklar, rådslagsgrupper. Vi har bett dem att delge oss de resultat de kommer fram till i sina studier — parallellt med att vi själva söker bilda oss en uppfattning, grundad på det sakmaterial som presenteras från utredningar, i symposier osv. Är det då inte rimligt att vi avvaktar resultatet av dessa våra gemensamma studier, diskussioner och opinionstestningar innan vi är färdiga med vår ståndpunkt? Skall vi inte göra det innan vi är beredda att säga att de beslut är felaktiga som riksdagen har fattat, inte i denna lokal, herr talman, men som den svenska riksdagen har fattat sedan 1956 och framöver till de beslut som innebär att vi nu planerar för och bygger elva kärnkraftreaktorer? Skall vi inte avvakta resultaten innan vi är beredda att säga att vi slopar allt detta, därför att vi räknar med att det hypotetiskt finns en risk, som i dag inte är mätbar men som vi tror finns? Många säger: Vi kan klara riskproblemen; vi har erfarenhet från 20-25 års verksamhet med de kommersiella kärnkraftreaktorerna; vi har erfarenhet av avfallshantering från militära anläggningar. Den hanteringen har inte alltid varit välskött, men den erfarenhet man har vunnit har gett ökade förutsättningar att klara de problem som kan uppstå. Det vore rimligt om den som i dag säger att vi omedelbart skall stoppa kärnkraftverken talar om att 10000 personer i dag är sysselsatta med byggverksamheten och med anläggningsarbeten i den industri som arbetar med kärnkraftverken. Jag riktar inte beskyllningar mot någon utan säger bara att det vore rimligt, att innan man slungar ut påståenden om att man är beredd att omedelbart stoppa allt detta gjorde klart, vilka konsekvenserna skulle bli för dem som är sysselsatta på området. Det är, som jag sagt, 10 000 direkt sysselsatta, och indirekt berörs åtskilligt fler. Kostnaderna för den hittillsvarande verksamheten uppgår till 11 å 12 miljarder kronor. Nu skulle vi bara säga att de beslut som fattats om denna verksamhet kommit till därför att vi var okunniga och inte visste vad vi gjorde — nu skulle vi veta det. Det är en säkerhet i attityden som är litet — jag vill gärna säga det —- skrämmande. Det är väl också rimligt att man ställer sig frågan: Vad är alternativen i fråga om energiförsörjningen? Vi har exempelvis inom skogsindustrin önskemål om en utbyggnad av förädlingsverksamheten.

Siffran 9 miljarder k Wh kanske inte säger så mycket, men låt mig ge en bild av vad detta skulle innebära. Vi kan få fram ca 9 miljarder kWh genom att bygga ut Kalixälven och Torneälven till deras hela effekt. Vi kan alternativt bygga två ytterligare reaktorer i Forsmark med en kapacitet av ca 900 MW vardera. Man kan naturligtvis säga att vi skall avstå från att bygga dessa två kärnreaktorer och i stället bygga ut älvarna. På det sättet skulle vi alltså kunna tillgodose skogsindustrins aktuella investeringsanspråk. Men när vi har byggt ut dessa älvar har vi tagit vara på åtskilligt av de vattenkraftsresurser som återstår. Ett tiotal av de stora svenska företagen har glädjande nog långtgående investeringsprogram. LM Ericsson har häromdagen presenterat ett sådant, som jag skulle tro innebär en investering på ca I 1/2 miljard och som kommer att ge sysselsättning för 2000 äå 3 000 människor. SAAB Scania arbetar med en motsvarande plan och Fagersta, Uddeholm och SKF har presenterat investeringsplaner för belopp som överstiger mil Nr 131 jarden. Alla dessa planer avser den närmaste femårsperioden. Fredagen den Jag skulle tänka mig att den utbyggnaden kommar att kräva energi 29 november 1974 motsvarande åtskilliga miljarder kilowattimmar. Det är ganska rimligt om den svenska industrin i det läge där den tar ställning till planerna — Ang. försäljningen nu ställer frågan: Kan vi få garantier för att den energi som behövs för av svensk atomatt vi skall klara den industriutbyggnad vi är beredda att göra kommer = kraftsteknik till att stå till förfogande? utlandet Det är en fråga som inte heller fru Hambraeus, eller herr Fälldin som centerpartiets ledare, kan vifta bort med hänvisning till att den inte spelar någon roll. Vi kan bygga ut vindkraften eller kanske solenergin och vi kan öka våra forskningsanslag på de områdena. Det skall vi göra, ty vi behöver också det. Men vi kan inte räkna med att dessa möjligheter ligger bakom hörnet och att det är på dem som vi skall kunna grunda våra besked till industrin om att den kan bygga ut och effektivisera sina verksamheter för att skapa sysselsättning åt människorna, trygghet för deras försörjning och möjligheter till ett rimligt välstånd i vårt land. Ni kommer inte förbi de här frågorna, och ni kommer heller inte förbi att ge besked till de svenska medborgarna om hur försörjningsproblemen beträffande energin skall klaras. Vi kommer att behöva vända oss till det svenska folket, till industrierna, till våra myndigheter och säga: Ni måste vara med och spara energi! Det är en förhoppning som vi har att efter kanske 15 år med avtagande ökningstakt komma fram till ett nolläge. Det tror jag är möjligt att klara. Jag tror också på svenska folkets beredvillighet att medverka. Men den som i dag går ut och säger att vi skulle kunna komma ner till ingen ökning nästa år vet inte riktigt vad han talar om; det har jag anledning att konstatera. Fru Hambraeus har ondgjort sig över att vi inte utreder frågan om ett nollalternativ. Vi har begärt av energiprognosutredningen att den skall utreda lägre alternativ än vad som ligger i en spontan utveckling. Utredningen har kommit fram till att vi skulle kunna gå ner till 2 procents ökning de närmaste åren och efter 1985 komma något lägre, och den har angett vad det kommer att innebära i form av besparingsansträngningar och alternativa lösningar. Jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt för diskussionen: Hur långt klarar vi det? Och jag har personligen sagt att det är möjligt att vi kan pressa oss ytterligare något under vad energiprognosutredningen har ställt upp som mål; vi får se till vilket resultat vi kommer. Att detta kommer att kräva en långtgående omställning av vårt samhälle har jag förklarat i åtskilliga sammanhang, och upprepar det. Det kommer att krävas mer av planmässighet, mer av styrningsmöjligheter för samhället för att vi skall klara den uppgiften. Jag hoppas att också anhängarna av de fria marknadskrafternas spel skall vilja delta i de ansträngningarna, för de kommer att behövas. Herr talman! Jag har ingen färdig, slutgiltig ståndpunkt. Regeringen kommer till våren att presentera den uppfattning som vi har kommit fram till efter överväganden, efter studier, efter testning av opinionen, så långt vi har kunnat bedöma. Därför skall vi också försöka avhålla oss ifrån att nu tillkännage en mera slutgiltig ståndpunkt. Det vore en meningslös uppfordran till alla de 10 000-tals människor som är engagerade i uppgiften att deklarera sin mening, om vi skulle säga att vi redan är klara, för det är vi inte. Jag tycker att den här attityden skulle kunna vara ganska klädsam också för centerpartiets vidkommande; jag hoppas att jag inte då begär för mycket.

Herr talman! Industriministern påpekade att regeringen har begärt att energiprognosutredningen skall undersöka ett lägre alternativ än den spontana utvecklingens. Riksdagen har uttryckligen sagt att den förutsätter att energiprognosutredningen utreder ett nollalternativ. Jag tycker det är egendomligt att inte regeringen följer en så tydlig och klar önskan från riksdagen. Industriministern tog upp frågan om att ändra mening när det gäller kärnkraften. Det skulle vara egendomligt på något sätt att man kunde byta uppfattning från 1956. Jag tycker att det verkligen inte är någon skam att ändra sin inställning på de här åren, då så otroligt mycket nytt har kommit fram. 1956 visste ingen vad kärnkraften skulle komma att innebära. Riksdagen fattade ett beslut om att satsa på den i god tro. Sedan dess har ju så otroligt mycket kommit fram som gör att det finns alla skäl att ompröva sin inställning. Industriministern talar om att det här finns en lång erfarenhet, och han tar upp erfarenheten från Ryssland. Det finns också erfarenhet från USA och det övriga Europa i fråga om kärnkraftverk. Han säger att erfarenheten visar att det har gått bra och att riskerna alltså är hypotetiska. Det är ett konstigt sätt, tycker jag, att använda ordet hypotetisk. Alla är överens om att här finns risker. Sedan har våra tekniker varit mycket skickliga att bemästra dessa risker hittills. Man är helt övertygad om att riskerna är mycket stora i driften — att det kan bli olyckor där — och att de är större ju mer avfall, ju mer utbrända bränsleelement som finns, ju mer plutonium som finns i världen. Det är ganska troligt att vi också har haft tur. Alla är överens om att det kan bli en fruktansvärd olycka i framtiden och att det alltid är risker med plutonium, som man skapar genom kärnkraften. Riskerna är alltså ett faktum, inte någon hypotes. Avfallsfrågan är löst, säger industriministern. Det är faktiskt inte sant. Jag vill inte säga att frågan ens är tekniskt löst. Man menar att det kanske finns tekniska lösningar på den. Men för det första är det ingen tekniker som säger att man är säker på att ha en teknisk lösning som skulle kunna vara för evigt — vilket det är fråga om här. För det andra visar erfarenheten, som industriministern åberopade i sitt föregående resonemang, att dessa tekniska lösningar har varit mycket vanskliga i prak tiken. De har funnits i teknikernas paradis, men i praktiken har de visat Nr 131 sig inte fungera som man har tänkt sig. Fredagen den Jag tog upp i mitt tal här att inte ens det första steget när det gäller 29 november 1974 att ta hand om avfallet tycks fungera särskilt bra, nämligen upparbetningen, där alltså de utbrända bränsleelementen omvandlas kemiskt för — Ang. försäljningen att man skall kunna skilja på det som är värdefullt — uran och plutonium = av svensk atom — och de avfallsprodukter som man måste förvara under alla omstän = kraftsteknik till digheter. Ingen sådan station fungerar i Amerika. Eurochemic, som vi utlandet själva har varit med om att arbeta i, har fått lägga ned verksamheten efter åtta år. Man kan fråga sig varför. Det är tydligen inte så lätt även om det finns en teknisk lösning; i praktiken verkar den inte fungera.

För övrigt tycker jag inte att jag har fått något svar på den andra frågan — hur vi egentligen kan vara säkra på att inte den teknik som utnyttjas för våra exportansträngningar, vilka pågår just nu, skulle kunna användas också för icke fredliga ändamål. Industriministern berör helt flyktigt att vi ju arbetar för att få dessa internationella överenskommelser. Men herr Wijkman har förut här visat att det fortfarande finns oerhört svåra problem att lösa i samband med detta. Jag tycker också, som en replik till herr Wijkman, att den skiss som han nu målar upp innebär en värld där vi skall kontrollera varandra, där vi skall ha sanktioner, där vi måste ha utbildad personal som på allt sätt ser till att vi klarar dessa saker. Det är en värld som inte verkar särskilt attraktiv — det är inte någonting att sträva efter. Och detta för att få fram energi, som man alltså kan få fram på annat sätt. Jag är inte säker på, herr industriminister, att reaktionen skulle bli sådan som herr industriministern skisserade, om vi drog oss undan. Naturligtvis får vi iaktta de bestämmelser som finns i undertecknade avtal osv. Antag att vi säger till dessa länder att nu har vi i vårt land kommit fram till att det här är ingen önskvärd energikälla och att vi samtidigt erbjuder samarbete kring andra energikällor. Då är jag inte alldeles säker på att deras reaktion blir att prompt insistera just på kärnkraften från andra länder, om de inte har andra avsikter med kärnkraften. Det kanske finns anledning tro att det kan vara dubbla syften med att skaffa kärnkraft i en del länder. Herr industriministern talade mycket om sysselsättningen i samband med energiproduktion — dels om dem som nu är direkt sysselsatta med att få fram den här sortens energiproduktion och skapa kärnkraftverk, dels om vår industris behov av energi i framtiden. Det är ju oerhört många problem som vi här försöker diskutera samtidigt.

Man kommer att sätta i gång med och få efterfrågan på all den här andra sortens teknik som kan tillfredsställa det verkliga energibehov vi har. Samtidigt kommer det faktum att det då blir intressant att se på energibesparingsmöjligheter inom industrin att skapa sysselsättning. Industrins eget utredningsinstitut har visat att det finns stora möjligheter härvidlag om man ser den här frågan som någonting för framtiden och utgår från att vi har att leva med att det blir svårare att få fram energi. Har man den utgångspunkten och alltså inte bara tänker sig en kortsiktig neddragning och besparing kommer man att kunna spara på energin och investera i anläggningar som gör det möjligt att helt enkelt använda mycket mindre energi i framtiden. Men till allt detta behövs pengar. Och så länge vi satsar flera miljarder varje år på en enda metod, nämligen kärnkraften, finns det inte pengar över för alternativ teknik, som skulle kunna förse oss med energi, och inte heller på energianvändningssidan, alltså när det gäller att se till att både hushåll och industrier gör sådana investeringar att de inte behöver så mycket energi för framtiden. Det är alltså en fråga om begränsning av resurser, begränsning av kapital, och så länge vi bara satsar på kärnkraften blir det svårt för oss att rikta in oss på de långsiktiga lösningarna av energiförsörjningsproblemen.
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig mycket kort. Orsaken till att jag över huvud taget yttrar mig i den här debatten, som ju väckts genom fru Hambraeus” interpellation, är att jag tycker att hela det här komplexet är så viktigt att vi i alla fall skall försöka sortera ut de klara överdrifterna och koncentrera oss på de verkliga problemen. Avsikten med mitt inlägg var bl.a. att försöka se de verkliga problemen med det klyvbara materialet och icke-spridningsavtalet och inte uppfinna nya problem. Jag menar inte att fru Hambraeus precis har gjort detta i sin interpellation, men massmediadebatten har givit upphov till sådant under senare tid. Vi skall ju, som herr industriministern sade, inte ta entydig ställning i dag. Men det finns anledning, tycker jag, att i hela energidebatten även plocka fram de stora miljörisker som de fossila bränslena för med sig. Och där måste jag erkänna, herr talman, att jag är väldigt orolig för klimateffekter och för folks fysiska hälsa på grund av användningen av olja och kol. Orsaken till att jag inte, i motsats till fru Hambraeus, entydigt vill avskaffa kärnkraften och verkligen seriöst arbetar för att försöka hitta tekniska lösningar på de säkerhetsrisker som finns är att jag inte, fru Hambraeus, för de närmaste decennierna kan se något annat realistiskt alternativ än att fortsätta att förlita sig på olja och kol. Jag tror inte att vi kommmer ifrån en ökad kolimport. Jag tror också — Nr 131 att vi måste bygga ut litet vattenkraft. Jag tror att vi måste ha en mix. Fredagen den Det blir svårt att ersätta alla de kärnkraftverk som vi i dag håller på 29 november 1974 att bygga. tensta Eftersom jag har deltagit i en del av de energiutredningar som genom = Ang. försäljningen förts vill jag nämna att fru Hambraeus har fel när hon säger att det — av svensk atomsaknas nollalternativutredningar. Läser man bl.a. energiprognosutred = kraftsteknik till ningens betänkande på ett riktigt sätt kommer man fram till att noll — utlandet alternativet är omöjligt att genomföra för så vitt man inte vill äventyra sysselsättningen. Och inget parti har ännu sagt att man vill ta en hög arbetslöshet under en övergångsperiod för att tvinga sig ned till nolltillväxt. Däremot tycks alla vara ense om att nolltillväxt på sikt är någonting att sträva efter. Så några ord om den tekniska lösningen av avfallsfrågan. Det är inte så att Eurochemic har lagts ned på grund av några problem med driften. Efter vad jag förstått av tekniker och politiker som har sysslat med dessa frågor har Eurochemic hela tiden fungerat fullt tillfredsställande, men tyvärr har de nationer som varit inblandade inte blivit ense om den vidare finansieringen. Så tråkigt och tragiskt är det. Nu får vi bara hoppas att belgierna tar hand om och driver verksamheten, som i sin lilla skala har givit en mängd värdefull information. Vad sedan gäller avfallsfrågans rent tekniska sida vill jag påstå att det faktiskt existerar tekniska lösningar, och sedan är det mera en filosofisk fråga om man accepterar dem. Man kan naturligtvis inte säga någonting med säkerhet om hur världen ser ut om 500 år, men eftersom tekniken går ut på att sänka ner avfallskoncentratet inkapslat i glasmassor till ungefär 1000 m djup, alltså helt utanför all mänsklig verksamhet i dag, har jag för min del accepterat metoden som en rimlig teknik att arbeta med. Jag kan för mitt liv inte begripa varför mina barnbarns barnbarns barnbarn skulle hämta upp radioaktivt avfall från det djupet. Jag har alltså accepterat metoden rent moraliskt och filosofiskt. Att säga att tekniken inte finns framtagen är faktiskt att göra ett felaktigt påstående.
Herr talman! Herr Wijkman tog här upp den viktiga frågan om de fossila bränslena. Ibland har man i diskussionen försökt få det att verka som om vi, som inte tycker att kärnkraft verkar vara en möjlig lösning på våra energiförsörjningsproblem, i stället vill ha fossila bränslen längre än kärnkraftanhängarna. Detta är faktiskt inte sant. De som vill bygga kärnkraftverk räknar med att använda fossila bränslen lika länge som vi, som inte vill bygga sådana kraftverk. Ingen av oss anser att vi omedelbart kan stoppa användningen av fossila bränslen, eftersom ju hela vår kultur är uppbyggd på dem. I båda lägren är man ense om att vi i det långa loppet måste göra oss oberoende av de fossila bränslena, men kärnkraftanhängarna vill använda en stor del av dem för att bygga upp 167 kärnkraften, medan vi som inte anser att kärnkraften är någonting för framtiden vill använda samma mängd olja för att förverkliga de långsiktigt möjliga lösningarna. Vidare sade herr Wijkman att nollalternativet är omöjligt, och att man kan utläsa det ur energiprognosutredningens betänkande. Det är ett påstående som herr Wijkman helt enkelt inte kan bevisa. Fil. dr Sten Lindeberg — som till helt nyligen har varit verksam på IVA — har gjort en beräkning som visar att det mycket snart kan bli möjligt att med den samhällsstruktur vi har i dag få fram ett nollalternativ. De beräkningarna har dr Lindeberg fått göra på sin fritid. Om regeringen hade ställt resurser till förfogande för att studera dessa problem ordentligt, så borde vi rimligtvis nu ha stått på en mycket stabilare grund och kunnat föra fram våra förslag och garantera all den trygghet som svenska folket har rätt att begära. Men att nollalternativet skulle vara omöjligt kan man definitivt inte utläsa av energiprognosutredningen. Slutligen tycker jag att herr Wijkmans uttalande att Eurochemic lagts ned av ekonomiska skäl är mycket intressant och skrämmande. Det finns liknande tankegångar i USA. Där har man tidigare trott att upparbetningen av de utbrända bränsleelementen skulle vara en lönande affär, men nu har man konstaterat att det inte är det, och därför lägger man ned verksamheten av ekonomiska skäl. Och vad innebär det? Jo, det betyder att man låter bli att ta ansvaret för den energi som vi i dag producerar, och under sken av att detta är tekniska frågor som man kanske kan lösa längre fram låter man helt enkelt nästa generation ta hand om hela saken. Den som fattar beslut om att inte ta hand om avfallet i dag och att stå för kostnaderna i samband därmed kanske är pensionerad när det är dags att ta itu med frågorna på allvar. Detta är en av de frågor som det vore mycket intressant att få belysta.
Herr talman! Låt mig börja bakifrån, när jag nu replikerar fru Hambraeus. Även jag tycker att det är tråkigt att Eurochemic läggs ned. Det sade jag också i mitt förra inlägg. Men jag kanske inte tolkar nedläggningen på precis samma sätt som fru Hambraeus. Såvitt jag vet var det helt enkelt på det sättet att Frankrike och Västtyskland redan satt i gång egna projekt på upparbetning och återvinning, och därför ville man i de länderna inte fortsätta att betala till Eurochemic, eftersom de hade andra och mycket större projekt på gång. Då fann sig övriga stater inte kunna komma överens om hur mycket de skulle bidra med. Vi vet ju att det tyvärr har varit svårt att åstadkomma internationellt samarbete på det ekonomiska området i en mängd olika fall. Detta är hela sanningen bakom mysteriet Eurochemic. Det finns inga konspirationer bakom det beslutet, fru Hambraeus! Jag vill säga några ord bara också om nollalternativet, så att vi klarar ut det. Jag talar om nollalternativ och nolltillväxt på kort sikt. Jag tror inte att ett sådant nollalternativ är möjligt utan utomordentligt hårda — Nr 131 regleringar och ransoneringar, hög arbetslöshet och betydande problem Fredagen den i samhället i dess helhet, om vi inte får en mjuk bromssträcka, där vi 29 november 1974 successivt arbetar oss in i en annan energistruktur. Den kan vi nå kanske I om 15-20 år; Det skall vara målsättningen. Herr Lindeberg må ha gjort — Ang. försäljningen sina egna utredningar — jag tror ändå att både Fordstiftelsens och en = av svensk atommängd andra både svenska och utländska utredningar övertygande be = kraftsteknik till visar detta, fru Hambraeus. Jag tror inte vi vidare behöver diskutera = utlandet möjligheterna att utan svåra friktioner, motsättningar och problem åstadkomma en nolltillväxt på mycket kort tid. Fru Hambraeus säger att de som vill bygga ut kärnkraften — och därmed buntar hon liksom ihop alla de människorna — också vill använda fossila bränslen. Vi är alla — vad vi än har för uppfattning — pinsamt medvetna om att vi inte kan komma ifrån de fossila bränslena, att de har miljöeffekter, osv. Men, fru Hambraeus, om vi kommer överens om en viss mjuk bromssträcka, så måste man, om de får bestämma som vill riva dagens kärnkraftverk och inte utnyttja dem ens kortsiktigt, importera många miljoner ton olja eller kol mer fram till slutet av 1980-talet än vad som annars skulle behövas - om man inte vill bygga ut varenda meter orörd älv i vårt land, och det tror jag inte är centerns mening. Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten. Jag gick ursprungligen in i den för att betona de utomordentligt viktiga aspekterna angående kontrollen av det klyvbara materialet internationellt. På den punkten vill jag avslutningsvis uttrycka förhoppningen att fru Thorssons arbete skall vinna ökad anslutning även i andra länder. Detta är ett komplicerat problem, och det är glädjande att det i dag råder total enighet över partierna åtminstone i den frågan.
Herr talman! Vad herr Wijkman sade om hur samhället skulle se ut med ett nollalternativ må vara uttryck för herr Wijkmans tro. Jag anser definitivt inte att det finns större anledning att ha den tron än att lita till de beräkningar Sten Lindeberg gjort, och han har kommit fram till att det går mycket bra att förverkliga ett nollalternativ utan att förändra strukturen i vår blandekonomi. Också Fordstiftelsen har mycket intressanta förslag när det gäller hur man skulle kunna åstadkomma ett bättre samhälle med ett nollalternativ.